Förlåt, herr talman, då vänder jag mig till Bo Nilsson. Det jag tänkt säga till Lars-Ove Hagberg får jag då framföra på annat sätt. Det nya systemet är bra, säger Bo Nilsson. Tycker verkligen Bo Nilsson att det är bra att så många står utanför systemet och att så många har en mindre ersättning? Jag tycker att Bo Nilsson skall svara direkt på den frågan. Bo Nilssons kommentar till reservation 2 får jag alltså tolka på det sättet att han indirekt accepterar detta slags mobbning på arbetsplatserna.

Herr talman! Jag vet inte om Nic Grönvall uppträder särskilt ofta i rollen som vanlig konsument. Om det vore så skulle Nic Grönvall kanske stämma ned tonläget litet. Vi har ett fantastiskt utbud av varor på marknaden, och som enskild konsument har man ganska svårt att göra ett val. Därför har vi behov av en offentlig konsumentupplysningsverksamhet och riktlinjer där man kan jämföra de olika varuslagen. Jag kan säga att vi från folkpartiets sida har stort förtroende för producenterna på samma sätt som vi har stort förtroende för konsumenterna, men vi vill inte sätta det offentliga konsumentupplysningsinstitutet ur funktion. Vi vill bevara det, så att konsumenter och producenter skall kunna fortsätta ett förtroendefullt samarbete. Jag kan tala om för Nic Grönvall att jag tycker det är bra att vi har fått bl.a. riktlinjer för säkerheten när det handlar om barnsängar. Jag tror inte att konsumenterna tycker att det är en dålig typ av riktlinjer och säkerhetsbestämmelser. Tvärtom uppskattas detta mycket av barnfamiljer, som inte har tid och ork att springa och jämföra i olika affärer. Nu kan de vända sig till konsumentverkets upplysare och få råd om detta härvidlag.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar behandlar regeringens förslag till förändringar i marknadsföringslagen. I propositionen föreslås bl.a. att marknadsdomstolens nuvarande möjlighet att förbjuda detaljister att saluhålla farliga eller otjänliga produkter skall utvidgas så att även tillverkare, importörer och grossister kan förbjudas att tillhandahålla en sådan vara till senare säljled. omfattas av denna lag. Nu föreslås att produktsäkerhetsbestämmelserna skall vidgas till att omfatta hela tjänsteområdet. Ett annat för konsumenterna viktigt förslag ger marknadsdomstolen möjlighet att omedelbart stoppa varor eller tjänster när det föreligger överhängande risker för skador, utan att som för närvarande först behöva höra den person som beslutet avser. Det gäller således många viktiga förbättringar för konsumenterna, och utskottet tillstyrker bifall till propositionen med en viss redaktionell ändring. Som vanligt när det gäller konsumentfrågorna blev vi naturligtvis inte överens, utan tre reservationer har fogats till betänkandet. I reservation nr 1 av moderaterna behandlas näringslivets egenåtgärder. Alla parter är överens om behovet och vikten av ökade egenåtgärder. Flera sidor i propositionen handlar om den positiva syn som vi alla har i denna fråga. Men vi har inte alla samma blåögda övertro på de fria marknadskrafterna som moderaterna. Vad moderaterna nu vill komma åt är riktlinjesystemet. Moderaterna upprepar sin gamla tes att riktlinjeverksamheten är alltför omfattande och att en omprioritering måste ske av konsumentverkets resurser. Samtidigt har moderaterna äntligen insett att riktlinjerna inte helt kan undvikas. Det betyder, Nic Grönvall, att inte heller moderaterna fullständigt litar på marknadskrafterna. Det finns 45 riktlinjer, varav 20 rör säkerhetsfrågor. De senaste tre åren har totalt 10 riktlinjer tagits fram. Det är alltså i snitt ungefär 3 om året. Dessa riktlinjer avser elmateriel, leksakers säkerhet — bl.a. när det gäller brännbarhet —, kontaktlinser och linspreparat samt de stegar som Nic Grönvall tidigare raljerade över. Jag tycker faktiskt att det är viktigt att jag när jag som konsument köper en stege vet att jag också vågar gå upp på den utan att stegen ramlar i bitar och jag i golvet. Riktlinjerna avser vidare beklädnadstextiliers brandegenskaper, cykelhjälmar — en mycket viktig fråga när det gäller barn —, en revidering av konsumentkreditlagen, barnskyddande beslag för fönster och fönsterdörrar samt begagnade bilar. Jag är glad att Ulla Orring här så tydligt har talat om folkpartiets syn på riktlinjeverksamheten. Men jag förstår av Nic Grönvalls anförande att han tycker att kvinnliga riksdagsledamöter inte är lika mycket värda i arbetet här i kammaren och i utskotten som moderata manliga riksdagsledamöter. Åtta av föreskrifterna under de tre senaste åren rör alltså säkerhetsfrågor. Jag skulle vilja fråga Nic Grönvall vilka av dessa riktlinjer som inte behövs. Jag förstår att den som avser stegar finns med, men vilka fler är det som han anser vara onödiga? Moderaterna vill att konsumentverket skall få inleda förhandlingar för framtagande av riktlinjer endast då brister uppstår i den marknadsetiska utvecklingen och dessa inte åtgärdas från näringslivets sida. Som kommentar till detta vill jag citera från mitten av s. 29i propositionen, där departementschefen säger: ”På vissa områden torde det dock vara angeläget att ge riktlinjesystemet företräde framför egenåtgärder inom näringslivet. Jag tänker därvid särskilt på produktsäkerhetsområdet, när det behövs regler om tekniska metoder, varuegenskaper eller gränsvärden o. d. för att förebygga olycksfall. Vad som nu sagts kan ha motsvarande betydelse då det gäller områden med svag organisationsgrad, där alltså många företag står utanför branschsammanslutningen.” Med anledning av vad som står i den senare delen av citatet vill jag framhålla att vi vet att branschorganisationerna har vissa bekymmer. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. Det är självfallet ett samhällsintresse att man snabbt kan stoppa otillbörliga konkurrensmetoder, som inte bara skadar näringslivet utan också ger negativa effekter för konsumenterna. Eftersom konsumenternas läge är mest utsatt anser departementschefen och utskottsmajoriteten att vi måste prioritera deras intressen. Därför är det nödvändigt att konsumentombudsmannen har möjlighet att kontrollera om det ur konsumentsynpunkt är angeläget att driva frågorna, innan utredning och process lagts upp på ett sätt som inte passar konsumentintressena. Vi vet att det är nödvändigt att konsumentombudsmannen fattar sina beslut snabbare, så att olägenheterna för näringsidkarna minskas så mycket som möjligt. Sådana direktiv till konsumentombudsmannen är på gång. Jag yrkar avslag även på reservation nr 2. Reservation nr 3 behandlar medgiven talan och är också den avgiven av representanter för samtliga tre borgerliga partier. Utskottsmajoriteten har i och för sig förståelse för kravet i reservationen, men vi instämmer trots detta i departementschefens uttalande att frågan om ersättning får aktualiseras i ett vidare sammanhang. Jag tycker det är symtomatiskt att de borgerliga partierna, som brukar lägga fram förslag om neddragning av medlen till de verksamheter som är till fördel för konsumenterna, nu framlägger förslag som skulle ge ekonomiska förbättringar för näringsidkarna. Det konsekventa i deras uppfattning kan ingen anmärka på. Jag vill yrka avslag även på reservation nr 3. Herr talman! Med det här anförda ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkande 1985/86:10.
Herr talman! Det är väl inte så mycket av det som sagts som borde föranleda replik. Jag skall bara uppehålla mig vid den fråga som riktades till mig, nämligen vilka riktlinjer det finns som inte behövs. Svaret på det ligger just i vad jag sade — konsumenterna har ingen aning om vilka riktlinjer som finns! Jag vet i denna stund inte hur man bär sig åt för att komma över konsumentverkets riktlinjer, om man inte åker ut till konsumentverket och ber att få dem. Det är just det som är svagheten. Jag kan alltså inte svara på den fråga som Inga-Britt Johansson ställde, helt enkelt av det skälet att dessa riktlinjer inte finns tillgängliga. Inga-Britt Johanssons kommentar till reservation nr 3 visar hur litet Inga-Britt Johansson vill förstå reservationen. Grunden för att man vill acceptera att rättegångar förs mot en part som medger en talan skulle vara den att man behöver rättslig vägledning. Om man nu tvingar en part in i en rättegång mot hans vilja, efter hans medgivande i sak, och därmed ger honom kostnader, kommer den parten — det kan Inga-Britt Johansson vara övertygad om — inte att engagera sig nämnvärt i rättegången. Det mål som Inga-Britt Johansson säger sig vilja uppnå är en förbättring av den konsumenträttsliga praxisen, men det blir faktiskt precis tvärtom. Vi får marknadsdomstolsdomar där man har slagit in en öppen dörr, där det inte finns någon motpart. Det kan sannerligen inte vara konsumenterna till nytta. Reservation nr 3 har alltså ingenting att göra med rollfördelningen mellan producent och konsument utan enbart med en önskan att se till att den konsumenträttsliga praxis som utvecklas är en bra praxis.
Herr talman! För att riktlinjerna skall kunna fungera är det inte nödvändigt att varje konsument har dem tillgängliga i handen. När parterna förhandlar fram riktlinjer förbinder sig också motparten att på sin kant se till att branschen följer de riktlinjer man kommit överens om. Samtidigt kan man som konsument få hjälp av sin konsumentvägledare — en sådan finns i de flesta kommuner — att ta reda på vad som står i riktlinjerna. Det är alltså inte särskilt svårt, Nic Grönvall. När det gällde reservation 3 sade jag att vi i princip har förståelse för kravet ireservationen. Vi tycker inte att det i dag finns ekonomiska möjligheter att göra någonting åt den här situationen — det sade vi också förra gången frågan behandlades. Vad som händer i och med dagens beslut är att branschorganisationerna får möjlighet att hjälpa sina medlemmar i samband med de här ärendena. Den vägen får de faktiskt även en ekonomisk hjälp.

Herr talman! Vi har nu fått höra finansministern säga att det här är fråga om en effektivisering och att det i denna effektivisering inte kommer att ske någon som helst försämring. Det är dock just detta som skärgårdsbefolkningen i Gryt upplever att det blir. Det är klart att man kan centralisera sambandet till Gärdet i Helsingfors, som det är fråga om här. Men människor ute i Sankta Annas skärgård och Gryts skärgård tappar då den närkontakt och personkontakt som det ändå innebär att tala med någon på Fyruddens sambandscentral, som de känner och som i sin tur känner till hur förhållandena är där ute i skärgården. Denna personkännedom och lokalkännedom skall vi inte underskatta. Den har stor betydelse när man skall göra snabba utryckningar. En sak skulle jag vilja fråga finansministern. Det är ju här också fråga om en PR-radio som inte har så stor räckvidd. Fiskeoch fritidsbåtar har ju ofta denna PR-radio, och den används ganska flitigt där ute. Vad kommer nu att hända när man inte når upp till Gärdet i Helsingfors med PR-radion? Framför allt når man inte längre personalen vid Gryts sambandscentral dygnet runt utan endast under kontorstid. Det är detta som skärgårdsbefolkningen uppfattar som en osäkerhet.

Herr talman! Siri Häggmark har frågat mig om rykten angående centralisering av sambandscentralen i Kungshamn till Göteborg är sanna. Frågan om sambandscentralen i Kungshamn skall centraliseras till Göteborg har tidigare varit uppe till diskussion i kammaren. Från regeringens sida har tidigare framhållits att det är av två skäl som den nuvarande sambandscentralen i Kungshamn står under omprövning. Det ena skälet är frågan om samlokalisering av tullverkets kustbevakning, marinen och sjöfartsverket till en gemensam sjöövervakningscentral på Käringberget i Göteborg. Det andra skälet ligger i linje med generaltullstyrelsens allmänna översynsarbete vad gäller ett mer effektivt resursutnyttjande, där frågan har varit om sambandscentralen skall samlokaliseras med tullverkets övriga administra tionslokaler i Göteborg. Det sistnämnda är en fråga för tullverket självt att Prot. 1985/86:39 avgöra. 28 november 1985 Statskontoret, som haft regeringens uppdrag att utreda frågan om —— — HA gemensamma sjöövervakningscentraler, har överlämnat sitt förslag till Om återuppförande OR utredningen om gemensam organisation för sjöfartsverket och tullverkets eldhärjat sågverk i ärna kustbevakning. Utredningen har som bekant avlämnat ett principbetänkande där ett förslag till en gemensam organisation redovisas. I denna organisatoriska fråga ligger också utformningen av det framtida sambandsnätet. Betänkandet är för närvarande föremål för beredning inom regeringskansliet.
Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret. Det är inte första gången som den här frågan är uppe till debatt i denna kammare. Men vad som har gjort att jag ånyo har ställt frågan är att jag tycker att det ändå är litet illavarslande med samlokaliseringen till Käringberget i Göteborg. Samverkan eller inte — men snälla finansministern, nog kan man väl ha en samverkan även om sambandscentralen i Kungshamn får vara kvar där den är! Sambandscentralen har ju betydelse även av andra skäl än dem som finansministern väl känner till. En sak glömmer vi bort litet grand, nämligen försvarsberedskapen. Vad betyder en förflyttning från Kungshamn till t.ex. Käringberget från just försvarssynpunkt? Hela kuststräckan skulle ligga fullständigt öppen. Finansministern är väl också underkunnig om att det inte är så väl beställt med västkustens försvar. När man är uppe på det här berget i Kungshamn kan man med blotta ögat se en tredjedel av kusten ifrån Måseskär i söder till Väderöbod i norr. Då upptäcker man inte bara alla sjöfarande. Försvaret kan ju också upptäcka saker och slå larm. Vilken ställning kommer regeringen att inta i denna fråga? Kommer den regionala myndigheten att få säga sitt ord?
Herr talman! Lars De Geer har i fråga till mig framfört att det vore värdefullt om jag kunde ge besked om att Domänföretagen kommer att återuppföra det eldhärjade sågverket i Särna. Sågverken i Svealands och Norrlands inland är av väsentlig betydelse för sysselsättningen och är en av de näringar som verkligen har naturliga förutsättningar att utvecklas i inlandet. Sågverket i Särna ägs av Wedde & Co AB. Detta bolag är ett helägt dotterbolag till Domänföretagen AB. Enligt de principer som gäller för skötseln av statliga bolag är det bolagens styrelser som beslutar om investeringar och andra frågor av väsentlig betydelse för bolagen. Enligt vad jag har inhämtat utreder man för närvarande sågverkets framtid, och beslut 35 kommer att tas av styrelserna i december månad.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I och för sig har jag full förståelse för att ett avgörande i fråga om återuppbyggnaden av Särna Såg ännu ej har kunnat fattas av Domänföretagen. Jag noterar dock med glädje att statsrådet i svaret framhåller att sågverken i Svealands och Norrlands inland är av väsentlig betydelse för sysselsättningen i de landamären. Att jag likväl har ställt min fråga redan nu beror på sakens stora betydelse för glesbygden Särna, där förutom sågverket en mindre trähusfabrik är det enda industriföretaget. Det rör sig visserligen om bara 30 arbetsplatser, men i Särna vore bortfallet av dem nästan lika allvarligt som Uddevallavarvets nedläggning var för Uddevalla. Och herr statsråd: Till Uddevalla på Sveriges framsida har det inte varit svårt att skaffa fram ersättningsindustrier. Till Särna blir anskaffandet av en ersättningsindustri vida svårare. Ett sågverk är en av de få industrier som verkligen har naturliga förutsättningar att nå lönsamhet där. Om nu det brunna verket ej var fullt modernt, finns det efter en återuppbyggnad förutsättningar att avhjälpa detta, i synnerhet som det ej nedbrunna justerverket är nytt och toppmodernt. Av Älvdalens tre tätorter har Älvdalen en avsevärd industri och ett administrativt centrum. Idre har sin turistnäring. Särna är den tätort som har det svårast från näringssynpunkt. De andra orterna klarar sig. Särna får det svårare, om sågverket läggs ned. Om Domänföretagen, som äger Wedde & Co, fattar ett nedläggningsbeslut — som vore så negativt för orten Särna — ,anser jag att man bör åläggas att ordna en ersättningsindustri.
Herr talman! Regeringens politik, som godkänts av riksdagen, innebär att de statligt ägda företagen skall arbeta på samma villkor som näringslivet i övrigt. Om man inom Domänföretagen kommer fram till att sågverket i Särna inte skall återuppbyggas, anser jag — i likhet med vad jag ofta har framfört till privatägda företag, som herr De Geer har personliga erfarenheter av — att företaget bör vidta åtgärder för att mildra verkningarna.
Herr talman! Statsrådets senaste inlägg tar jag som ett löfte att om det fattas ett nedläggningsbeslut beträffande Domänverkets sågverk i Särna, kommer han att se till att Domänverket gör sitt yttersta för att ordna en ersättningsindustri i orten. Det tackar jag för.

Herr talman! Inga-Britt Johansson har, mot bakgrund av skolstrejken i rektorsområdet Gårdsten och de krav som föräldrarna därvid har ställt om att all undervisning i teoretiska ämnen skall ske på finska, frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder. Målet för grundskolans hemspråksundervisning och undervisning i svenska som andraspråk är att främja en aktiv tvåspråkighet hos eleven och att invandrareleverna skall ha samma möjligheter som sina svenska kamrater att fritt välja studieoch yrkesinriktning efter grundskolan. Detta är inte möjligt utan gedigna kunskaper i svenska. Mot denna bakgrund är det enligt min mening självklart att undervisningen i teoretiska ämnen i grundskolan inte kan bedrivas enbart på finska, utan också måste bedrivas på svenska. Detta är också innebörden av riksdagsbeslutet i våras om undervisning av invandrarelever. Min avsikt är att inom kort förelägga regeringen förslag till beslut om timplaner för hemspråksklasser.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Om jag är rätt informerad, verkar det nu som om barnen har börjat gå tillbaka till skolan den här veckan, efter närmare en månads frånvaro. Det är givetvis djupt tragiskt för barnen att man hamnar i konflikter av den typ som det är fråga om här. Målsättningen för föräldrarna i rektorsområdet är enligt deras egen utsago att nå fram till en överenskommelse som innebär att undervisning ges på finska inte bara i grundskolan utan även i gymnasiet. De anser att de finska barnen får sämre förutsättningar när undervisningen i teoretiska ämnen sker på svenska. I en utredning som jag har läst och som gjorts av länsskolnämnden i Göteborgs och Bohus län sägs att den andel av undervisningen som sker på finska i de försöksverksamheter som bedrivs är extremt hög och att man inte får lov att fortsätta på det sättet, bl.a. därför att det inte finns tvåspråkiga ämneslärare att tillgå i den utsträckning som skulle behövas. Jag skulle vilja fråga statsrådet om han kan ange någon uppfattning om hur fördelningen mellan svenska och finska bör vara.
Herr talman! Fördelningen i en timplan som kan komma kan jag ännu inte lämna uppgift om, eftersom den frågan fortfarande är föremål för beredning. Jag har under sommaren och hösten haft ett stort antal överläggningar med företrädare för de finskspråkiga grupperna i Sverige.

Herr talman! Karl Erik Olsson har frågat utrikesministern om KBS 3-metoden och vår syn på icke-spridning av kärnvapen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Svenska regeringens syn på kärnvapenspridning är klar. Sverige har skrivit under icke-spridningsfördraget från 1968 och uppfyller självfallet alla däri nedlagda åtaganden. I samklang med dessa åtaganden har svenska regeringen gjort till en av sina grundsatser att svenskt klyvbart material inte får komma till användning för framställning av kärnladdningar. Detta är styrande för lagstiftningen och för regeringens och ansvariga myndigheters hantering av kärnkraftsfrågor. Vad Karl Erik Olsson tar upp är risken för att klyvbart material skulle kunna utvinnas från använt kärnbränsle som har placerats i bergförvar. Regeringen har liksom SKI godtagit KBS 3-metoden med hänsyn till säkerhet och strålskydd efter en granskning där även frågan om framtida mänskligt intrång i slutförvaret har beaktats. Regeringen har däremot inte bundit sig för att KBS 3-metoden blir den som slutligt väljs. Beslut om hur och var slutförvaringen skall ske kommer att fattas först omkring år 2000. Under tiden fram till dess undviks bindningar till någon bestämd hanteringsmetod. Ett allsidigt forskningsprogram föreskrivs i den nya lagen om kärnteknisk verksamhet. Inom det programmet kan alternativa metoder formuleras och värderas. Frågan om åtkomlighet av klyvbart material från restprodukterna är då en viktig aspekt. Med de kunskaper om kärnteknik som nu är tillgängliga finns det, oberoende av förekomsten av använt bränsle från kärnkraftsreaktorer, alltid möjligheter att producera klyvbart material för vapenändamål. Avgörande för om kärnladdningar framställs är därför, även i ett långt tidsperspektiv, den politiska viljan att förhindra att sådana förstörelsemedel utvecklas och används.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret. Jag hade ställt min fråga till utrikesministern med anledning av att den aktuella debatten mer gäller den moraliska frågan om icke-spridning av kärnvapen än den tekniska frågan om slutförvaring av avfall från energiproduktion. Jag beklagar att utrikesministern inte valt att svara på frågan själv. Herr talman! Många har noterat att förre generaldirektören i kärnkraftsinspektionen, professor Lars Nordström, i lördags förkastade den s.k. KBS 3-metoden för slutförvaring av utbränt kärnbränsle. Det är två saker jag fäst särskilt avseende vid. För det första har USA detonerat en kärnladdning, producerad av reaktorplutonium, och därigenom suddat ut gränsen mellan reaktorplutonium och vapenplutonium. För det andra visar det sig att det utbrända kärnbränsleavfallet mognar genom att de olika radioaktiva nukliderna avklingar i olika takt, varigenom avfallet renas så att det efter en viss tid blir lätthanterligt. Ett lätthanterligt plutoniumhaltigt avfall kan naturligtvis bli attraktivt som bas för vapenproduktion. Tvärtemot detta säger nu chefen för svensk kärnbränslehantering, Sten Bjurström, att utbränt bränsle inte kan bli attraktivt som råvara för kärnvapenmaterial. Som många gånger förr i denna svåra debatt står uppgift mot uppgift. Det vore intressant att få veta energiministerns syn på vilken av dessa uppfattningar som är korrekt. Jag vill också fråga energiministern om hon inte känner oro för att Sverige som enda land i världen har gett sken av att ha en lösning på det svåra problemet med utbränt kärnbränsle och om inte energiministern känner en ökad anledning att omedelbart sätta i gång med avvecklingen av kärnkraften, t.ex. i samband med frågan om utbyte av ånggeneratorer i Ringhals 2.
Herr talman! Det direkta skälet till att det är jag och inte utrikesministern som svarat på frågan är att vi har velat markera att det inte finns någon arbetsfördelning mellan oss som gör att jag kan bortse från den moraliska aspekten. Det är mycket viktigt för regeringen, och jag vill tillägga också för mig personligen, att säga detta. Jag vill med anledning av Karl Erik Olssons anförande och Lars Nordströms uttalanden också säga att den rent tekniska fråga som Lars Nordström tar upp, dvs. hur det utbrända bränslet skulle behållas i ett förvar, nu utreds av SKI, FOA och kärnbränslenämnden. Deras representanter har redan tillsammans med mig diskuterat den frågan. Men på de andra tre punkter som Karl Erik Olsson nu tar upp vill jag bestämt avvisa hans påståenden. För det första är vi inte bundna till KBS-tekniken utan vill också försöka hitta bättre metoder. För det andra har vi hela tiden vetat om och brytt oss om den här frågan. För det tredje har vi genomgående sagt och ansett, och det gör vi fortfarande, att den grundläggande frågan icke är teknisk utan moralisk. Det finns ingen teknik som kan skydda oss mot onda människor och onda system.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att energiministern säger att man inte är bunden till KBS 3-metoden. Jag tolkar det till viss del som ett instämmande i att det kanske är olyckligt att man har sagt att vi har en metod som fungerar. Vad energiministern nu uttalar är faktiskt en berättigad tveksamhet inför den metod som vi har använt för att ladda svenska kärnkraftsreaktorer. I sitt svar säger energiministern också att det alltid finns möjligheter att producera plutonium. Jag måste fråga: Är inte detta ett underligt synsätt mot bakgrund av icke-spridningsfördraget? Om man skulle ha den inställningen att det alltid finns sådana möjligheter, spelar det ju ingen roll om man strävar efter icke-spridning eller inte.
För det första vill jag säga att man tvärtom just därför att världen ser ut som den gör och det alltså inte kan uteslutas att onda människor och onda system framställer kärnvapen — med nästan vilken metod som helst, även besvärliga sådana — måste man med utomordentligt stor iver och uthållighet bedriva icke-spridningsarbetet. Vad det gäller är att lägga fast en moral och att få till stånd politiskt bindande avtal. Man kan inte med aldrig så bra teknik försäkra sig mot riskerna i detta sammanhang. För det andra vill jag inte strö salt i gamla sår, men det är faktiskt så att vår kritik mot villkorslagen främst grundade sig på att den innebar att man skulle binda sig för en viss metod. Vi har i den nya lagstiftningen velat undvika detta. Jag har förut sagt att jag är glad över att vi är överens om den mera ansvarsfulla hanteringen av dessa frågor för framtiden. Försök nu bara inte att utnyttja detta mot oss.
Herr talman! Också jag är glad över att vi sannolikt har en gemensam uppfattning i moralfrågan. Vad som bekymrar mig är bl.a. att den tekniska utvecklingen går vidare och att man t.ex. med hjälp av laserteknik kommer allt närmare en situation där reaktorplutonium inte kan delas upp i två olika typer, nämligen sådant som kan resp. sådant som icke kan användas för vapenproduktion. I det perspektivet är det mycket angeläget att regeringen och alla andra i vårt samhälle uppmärksammar problemen på detta område och är utomordentligt försiktiga.

Herr talman! Samma fråga som den som Hugo Hegeland nu har ställt — nämligen om enskilda bör kunna få ersättning för sina rättegångskostnader i förvaltningsmål — behandlades i riksdagen i våras. Ett enigt justitieutskott ställde sig då mycket tveksamt till tanken att införa en regel som medger att enskilda som vinner processer mot staten alltid får ersättning för sina kostnader. Ett skäl för denna uppfattning var principen om förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar. Enligt utskottet kan det dock för vissa fall finnas ett behov av möjligheter att på något sätt ersätta den enskilde för hans rättegångskostnader. Utskottet fann att denna fråga borde utredas och att det borde ankomma på regeringen att föranstalta om utredningsarbetet. Riksdagen anslöt sig till utskottet . Denna fråga övervägs nu tillsammans med flera andra angränsande frågor inom regeringskansliet. Såvitt gäller skatteprocessen — som Hugo Hegeland särskilt tar upp — har jag vidare inhämtat att frågan behandlas av skatteför

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret, som ju i flera avseenden är positivt. Att frågan kommer upp så snart efter det att likartade frågor behandlats av justitieutskottet och riksdagen beror på att flera upprörande rättsfall inträffat sedan dess. Det senaste mycket upprörande fallet gäller en snickare i Göteborg som går på knäna på grund av de höga rättegångskostnader han har. Företagareförbundet har startat en insamling och fått ihop 70 000 kr. SHIO-Familjeföretagen har samlat ihop 50 000 kr. bara för att snickaren över huvud taget skall ha möjligheter att föra denna process, som han ju inte har hittat på själv, utan det är skattemyndigheterna som har stämt honom. Alla människor som jag har talat med om detta tycker att det är ytterst upprörande. Nu har ett enigt justitieutskott ställt sig tveksamt till att man skulle införa en regel som innebär att den enskilde som vinner en process mot staten alltid får ersättning för sina kostnader. Det är en sak. Men man kunde ju när det gäller skattemål börja med att införa en generell regel innebärande att den enskilde verkligen inte skall behöva stå för rättegångskostnaderna när han vinner målet. Utgångspunkten för bestämmelsen att man inte skulle få ersättning för rättegångskostnaderna var att reglerna skulle vara så enkla att medborgarna själva skulle kunna föra sin talan. Men nu finns det ju inte längre möjligheter att göra detta, utan man måste anlita juridisk expertis, vilket som bekant blir dyrt. Även om rättvisans gudinna skall agera med förbundna ögon, behöver inte justitieministern göra det. Jag vill inte heller påstå att han i något avseende gör det. Men bara en blick med ett enda öga vore tillräcklig för att få justitieministern att instämma i att utvecklingen här så att säga sprungit ifrån den tidigare utgångspunkten för bestämmelserna.
Herr talman! Hugo Hegeland och jag tycks vara överens om att frågan om ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål har sin största praktiska betydelse just i skattemål. Jag tycker att man med tillfredsställelse skall notera att skatteförenklingskommittén tar upp frågan i sitt arbete som, så som jag nämnde, skall redovisas redan hösten 1986. Sedan får vi se om förslagen kan ge öppningar även inom andra delar av förvaltningsprocessen.
Herr talman! Jo, det är alldeles riktigt att skatteförenklingskommittén behandlar frågan — justitieministern har ju ”inhämtat” att den gör det. Men det förutsätter inte att justitieministern måste förhålla sig väldigt passiv. Även justitieministern kan bli minst lika upprörd som jag och många andra medborgare över gällande bestämmelser, och om det är nödvändigt komplettera utredningsdirektiven till skatteförenklingskommittén. Jag undrar om justitieministern verkligen är medveten om den genomgripande förändringen här. Vad som egentligen har hänt är att de domstolar som handhar dessa ärenden nu mera förefaller tillgodose statens rätt än den enskildes rätt. De gör alltså tvärtemot vad de borde göra. Den gamla goda domarregeln att hellre fria än fälla har blivit omvänd. Nu gäller det snarare att fälla än att fria. Det är denna utveckling som vi har fått. Jag hoppas verkligen att justitieministern aktivt ingriper i utredningsarbetet.

Herr talman! Karin Israelsson har med hänvisning till olycksstatistiska uppgifter för 1984 frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder för att förhindra att nya bilförare trafikdödas i samma utsträckning som tidigare. För alla trafikantgrupper gäller att olycksrisken är särskilt hög för de unga och oerfarna. Detta förhållande är känt sedan länge, och rikspolisstyrelsen, trafiksäkerhetsverket och NTF arbetar fortlöpande med att minska dessa säkerhetsproblem. Jag utgår från att detta arbete — som omfattar bl.a. övervakning, översyn av förarutbildningen samt informationsaktiviteter riktade till ungdomar — kommer att leda till en önskad nedgång i antalet olyckor bland unga bilförare.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min fråga. År 1984 dödades 64 unga bilförare i trafikolyckor. 603 bilförare i åldern 18-24 år skadades allvarligt. Det är skrämmande siffror i ett statistiskt material, som på intet sätt talar om de tragedier som döljer sig i siffrornas spår. Att bli svårt skadad kan innebära livslång invaliditet, att man blir rullstolsburen eller helt sängliggande, helt beroende av andras hjälpinsatser. Här har samhället ett ansvar att förebygga denna olycksfallsutveckling. Enligt preliminära uppgifter ökar antalet olyckor under detta år. Det är accepterat av lagens företrädare att hålla hastigheter som överskrider de anbefallda med ända upp till 50 km/tim. Vi vet av erfarenhet att de unga bilförarna överskattar sin förmåga att hantera sina fordon i så höga hastigheter och i väglag som de är främmande inför. Därför är denna utveckling ytterst olycklig. I Norge har man tagit ett annat ansvar inför denna olycksfallsutveckling. Det norska körkortet gäller i ett första skede en tvåårsperiod, sedan måste körkortsinnehavaren genomgå en vidareutbildning med halkkörning och mörkerkörning för att kunna erhålla ett körkort som gäller till dess han fyller 100 år. Dock är det så att när man närmar sig 70 års ålder krävs ett läkarintyg. I Norge har man genomfört detta system för att förebygga olycksfallen genom att förstärka förarutbildningen. Det finns stora fördelar att vinna med att rädda bara enstaka liv och förhindra bara enstaka människors livslånga lidande. I den kampen måste alla medel prövas. Man kan naturligtvis pröva andra vägar för att skydda unga bilförare, och det verkar mot denna bakgrund märkligt att det är de äldre bilförarnas kompetens som ifrågasätts i dagens debatt. Visst kan man även i Sverige kräva ett läkarintyg för dem som passerat 70 års ålder, men jämsides med det måste man också sträva efter att skära ner olycksfallen i de lägre åldrarna. Jag undrar om kommunikationsministern är beredd att verka för att vi i Sverige får ett körkort som motsvarar det norska.

Herr talman! Mot bakgrund av att postverket på senare år har introducerat nya tjänster på postkontoren har Bo Hammar och Jan Jennehag ställt vissa frågor om postverkets service. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Riksdagen har vid olika tillfällen ställt sig bakom införandet av nya tjänster eftersom efterfrågan på de traditionella kassatjänsterna viker. De nya tjänsterna skall vara komplement till postens huvuduppgifter och bidra till att målen om god service och kostnadstäckning nås. I dagsläget utgör de kompletterande tjänsterna endast en mindre del av arbetet i kassorna. Huvuduppgifterna postförmedling, betalningsförmedling och bankservice utgör hela 95 96 av verksamheten. Till Jan Jennehag vill jag säga att enligt uppgift från postverket har postens kampanj tillsammans med Marabou inte haft några negativa effekter på den övriga kassaservicen. När det gäller Bo Hammars fråga om postköerna har postverket konstaterat att det finns vissa problem, framför allt i storstadsområdena och i synnerhet på vissa postkontor i Helsingfors. Delvis beror problemen på att man har svårt att rekrytera tillräckligt mycket personal. De nya tjänsterna torde endast ha marginell betydelse i sammanhanget.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

De har kommit både från utmattad personal vid våra postkontor, som åläggs allt hårdare krav på ökad produktivitet, och från lika utmattade kunder, som får kämpa sig fram i postköerna. Får jag vara litet personlig och berätta: Själv brukar jag gå till det stora postkontoret på Rosenlundsgatan på Södermalm här i Helsingfors. Förr i världen — om man aktade sig för månadsskiften och pensionsdagar — brukade det gå rätt smärtfritt. Men nu gäller det att när man än kommer beväpna sig med en rejäl dos tålamod. Å andra sidan har det vuxit upp litet privat företagsamhet kring postkonto ret. Stamkunderna på systembolaget intill kan erbjuda kölappar med kort väntetid i utbyte mot ett rimligt bidrag till dagens ranson. Kundens brådska får tyvärr ibland — det måste också jag själv erkänna — ta över de nykterhetspolitiska övervägandena. Och inte vet jag hur man skall bedöma den här formen av småföretagsamhet. Hur som helst måste det finnas bättre metoder för kunderna att lösa posteländet. Jag begär inte att kommunikationsministern skall gå in och ordna med postens rent organisatoriska problem, men nog vore det väl en vettig metod att anställa litet mer folk på våra postkontor och eventuellt försämra postverkets resultat något, för att ge svenska folket en chans att göra någonting vettigare och roligare än att stå i kö på postkontoren.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Posten skall, som jag ser det, inte syssla med sådant som enbart sker i syfte att tjäna pengar. Det måste finnas något samband med den verksamhet som man i Övrigt är satt att sköta. Beträffande uttalandet att statsrådet från postverket fått uppgift om att postens kampanj tillsammans med Marabou inte haft några negativa effekter på den övriga kassaservicen vill jag säga: Jag vet inte, men det kanske skulle gå bra att fråga de fackliga organisationerna vad de anser. Det är ju helt enkelt så att varje verksamhet, oberoende av hur stor eller liten den är, tar tid från det övriga, ordinarie arbetet. Att behöva syssla med att ta emot kolapapper, chokladomslag och annat som hittats både här och där och att göra det samtidigt med övrig verksamhet tycker jag är helt oriktigt. Jag beklagar att posten som affärsdrivande verk blir indragen alltmer i denna typ av kommersiella reklamjippon, som inte har någon plats i en samhällsstyrd verksamhet.
Herr talman! Jag har naturligtvis ingen annan mening än att man skall vara observant på vad de nya tjänster som posten erbjuder leder till för den grundläggande postservicen. Skulle det visa sig att de stör den får detta naturligtvis tas upp till prövning igen av posten. Men när Bo Hammar rekommenderar att man skall anställa mer folk vill jag fästa uppmärksamheten på att jag redan i svaret konstaterade att en del av svårigheterna beror på att man haft svårigheter att rekrytera personal inom vissa områden. Då kan, såvitt jag förstår, den rekommendation som Bo Hammar ger inte lösa problemen. Det är emellertid klart att det finns anledning att följa utvecklingen med uppmärksamhet, eftersom det naturligtvis i första hand är postens grundläggande uppgifter som måste klaras av.
Herr talman! Jag begriper inte riktigt det Sven Hulterström sade tidigare i svaret om att ”efterfrågan på de traditionella kassatjänsterna viker”. De enorma köerna på många postkontor gäller ju de enkla, traditionella tjänster som folk alltid efterfrågar på postkontoren. Därför fattar jag inte varför posten måste ge sig in på ny, egendomlig verksamhet. Prot. 1985/86:39 Dessutom klagar Statsanställdas förbund över att det är för litet folk, att 28 november 1985 personalen pressas hårt. I ett läge när vi har ganska stor arbetslöshet i vårt land — kan det då verkligen vara svårt att rekrytera ny personal och utbilda oe ER T ee människor till dessa jobb på postkontoren? Det har jag mycket svårt att IK LE indalsälvens delta begripa.

Herr talman! Jan Jennehag har frågat mig om jag är beredd att medverka till att arbetena med den s.k. Deltavägen — över Indalsälvens delta — uppskjuts eller stoppas. Byggandet av statliga vägar sker enligt fastställda planer. Dessa planer har tagits fram i en decentraliserad process. Såväl Timrå kommun som länsstyrelsen i Västernorrlands län och vägverket prioriterar väg E 4 norr om Timrå, den s.k. Deltavägen. Jag avser inte att frångå den av riksdagen beslutade ordningen för vägplaneringen. Således är jag inte beredd att medverka till att byggandet av Deltavägen stoppas eller uppskjuts. Avslutningsvis vill jag — vad gäller miljöintressena — påpeka att samråd har skett med naturvårdsverket vid planeringen av vägen. Verket har inte funnit anledning att motsätta sig ett byggande av Deltavägen.

Herr talman! Jag tackar statrådet för svaret. Tyvärr är det ungefär som jag befarade. Statsrådet hänvisar till riksdagsbeslut om ordningen för vägplanering. Vägbyggnaden över Indalsälvens delta är mycket konsekvent med utgångspunkt i den trafikpolitik som sedan länge har rått i det här landet. Det är en politik som genomgående har gynnat ökad privatbilism och tung långtradartrafik. Jag ser det inte som en slump att vi i Sverige har två av de stora tillverkarna av tunga fordon i Europa. Vi i vpk vill ha en annan ordning: ett energisnålt, säkert och billigt trafiksystem med hänsyn tagen till ett övergripande samhällsintresse. Det innebär med nödvändighet en förbättring av järnvägarna och en allvarligt menad satsning på en utveckling av kustsjöfarten. Miljöfrågornas plats i detta projekt är också konsekvent — vi ser hur dessa frågor har hanterats tidigare. Vägen bidrar till att man ytterligare utarmar landet på unika naturmiljöer. Att naturvårdsverket har godtagit denna lösning är bara att beklaga. Om man har den inställning till trafikpolitiken och naturvärdena som jag har är det omöjligt att inför varje delbeslut handla som om principen inte 45 gällde. Jag beklagar att vi inte får en ny inriktning på landets trafikpolitik, i vart fall inte med kommunikationsministerns medverkan.

För främst näringslivet är detta ett tilltagande problem. Goda kommunikationer med huvudstaden är ofta ett villkor.
Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig om jag är beredd att ta sådana initiativ att ökad konkurrens och avreglering kan uppnås inom inrikesflyget, allt i syfte att nå bättre service för resenärerna. Per Stenmarck hänvisar i sin fråga till trafikutbudet på linjen Helsingfors-Malmö. Beträffande trafiken på den aktuella linjen redovisar SAS en regularitet på drygt 97 96 under hösten.
I många andra länder möts sådant missnöje med åtgärder, som innebär avregleringar och ökad konkurrens, allt med sikte på förbättrad service och ökad turtäthet för resenärerna.
Trafiken går numera efter en fast tidtabell med avgångar i princip varje timme. Med de nya flygplan som sätts in i trafik inom kort kommer kapaciteten på linjen att öka med ca 10 96. Jag kan inte med ledning av dessa uppgifter dra den generella slutsatsen att ökad konkurrens och avreglering är nödvändiga förutsättningar för ett bra trafikutbud.
Är kommunikationsministern beredd att ta sådana initiativ att ökad konkurrens och avreglering kan uppnås inom inrikesflyget, allt i syfte att nå bättre service för resenärerna?

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern. Jag har aktualiserat den här frågan mot bakgrund av ett tilltagande missnöje med de flygturer som dagligen går mellan Sturup och Arlanda. Om kommunikationsministern inte litar på mina uppgifter på den punkten kan han tala med någon av de partikolleger här i riksdagen som varje vecka reser denna sträcka. Eftersom det dess bättre inte är regeringen som ställer in flygturer på sträckan eller bestämmer tidtabellen har jag försökt ställa min fråga mot en mer principiell bakgrund, nämligen om regeringen kan tänka sig att ta initiativ till en ökad avreglering och därmed en ökad konkurrens inom inrikesflyget i likhet med vad som förekommer i en lång rad andra länder. För en flygplats som Sturup skulle detta kunna innebära flera fördelar. Under ett flertal år har det förekommit påtryckningar exempelvis för att få flera flygningar på både inrikeslinjeroch utrikeslinjer. Undersökningar har gjorts som tyder på att det kan finnas underlag för ett ökat antal flygningar. Intresset från framför allt näringslivet för sådana satsningar har varit stort. Det har talats om Hamburg, Frankfurt, London och en del andra större städer på kontinenten. Intresset från SAS sida har varit minst sagt begränsat, även om mindre satsningar troligtvis kommer att göras på förbindelserna med Hamburg. För resenärerna från Sturup skulle med stor sannolikhet en avreglering och en förbättrad konkurrens innebära ökade möjligheter till tätare avgångar. Låt mig få ställa följande fråga: Är kommunikationsministern beredd att i de samtal som kommer att föras om SAS konsortialavtal med staten inför framtiden diskutera ett genomförande av den typ av avregleringar som förekommer utomlands även för Sveriges del, vilket skulle kunna få positiva effekter för många resenärer?
Herr talman! Jag är inte beredd att direkt ge något svar på Per Stenmarcks nya fråga, men jag kan som en allmän kommentar säga att jag inte tvivlar på att åtgärder i den riktning Per Stenmarck eftersträvar skulle kunna medföra vissa förbättringar på linjer av typen Helsingfors-Malmö. Man måste emellertid fråga sig vilka konsekvenser detta skulle få för linjer som kanske inte är lika attraktiva för andra flygbolag att trafikera. Också sådana konsekvenser bör beaktas vid bedömningen.
Herr talman! Jag håller helt med kommunikationsministern om att även andra sträckor måste vägas in i sammanhanget. Men det är just på sådana sträckor som kommunikationsministern nämner som det verkligen skulle löna sig att ha någon form av konkurrens och någon form av avreglering. Självfallet kan en regering som satt i system att man skall avslå praktiskt taget alla koncessionsansökningar från mindre flygbolag, oavsett varifrån resan går och vilken destination det är fråga om, inte medverka till åtgärder som kräver ett visst nytänkande. Jag tror att det är just när det gäller flygningarna på de sträckor för vilka en del ansökningar avslagits under den senaste sommaren som man har mest att vinna på att vi får en ändring till stånd.

Herr talman! Jan Jennehag har frågat mig om jag är beredd att verka för att luftfartsverkets kontrollcentral på Sundsvall/Härnösands flygplats blir kvar i Timrå. Jan Jennehag hänvisar till att en lokalisering till Luleå diskuterats länge. Enligt luftfartsverket är en flyttning av kontrollcentralen till Luelå inte aktuell.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Till skillnad från de svar jag fick tidigare i dag är detta alldeles utmärkt. Om det nu är så att en flyttning från Timrå till Luleå inte är aktuell vill jag utveckla resonemanget ytterligare och fråga kommunikationsministern om han är beredd att se till att de tidigare besluten i ärendet rivs upp, så att vi kan få den här frågan ur världen en gång för alla.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd vidta för att lösa vissa problem som gäller lokpersonalens extratjänstgöring. Jag vill först klarlägga att det är SJ självt som bestämmer hur många lokförare man behöver. Lokförarkåren har under senare år minskat och uppgår nu till omkring 3 600 personer. Enligt vad jag erfarit räknar SJ med att antalet förare kan minskas ytterligare. Bakgrunden är SJ:s strävan att rationalisera trafiken och därmed sänka kostnaderna. Personalminskningen har skett och kommer enligt SJ också att ske helt inom ramen för ingångna avtal om extratjänstgöringens omfattning. Jag anser det viktigt att SJ får fortsätta att effektivisera sin trafik, så att riksdagens järnvägspolitiska mål kan uppfyllas. Detta betyder att jag för närvarande inte är beredd att vidta några åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Hulterström för svaret på frågan. I tidningen Statsanställd nr 31 ställs frågan: Varför gör inte SJ något åt bristen på lokförare? ”I så gott som hela landet råder en kraftig brist på lokförare”, sägs det i denna artikel. Från lokstationerna meddelas att övertidsuttaget för förarna vida överstiger de timmar som är angivna i lag. Dagligen körs det ett stort antal extratåg utöver den fasta tågplanen. Personal, som schemalägger lokförarnas tjänstgöring, löser denna temporära brist på förare genom att ”köpa” fridagar från andra lokförare. För detta får man alltså ett antal övertidstimmar. Anser statsrådet Hulterström att detta är en bra ordning? I artikeln beskrivs att man i något distrikt hävt bristen genom att ”återanställa” pensionerade lokförare. I radion lär SJ-chefen för Gävle Dala-distriktet ha uttalat att denna lösning är lyckad. Förhoppningen uttalas att fler pensionerade lokförare nappar på erbjudandet. Ordföranden i lokpersonalens yrkesorganisation säger att om SJ förfar på det här sättet, måste man se till att de pensionerade lokförarna får något slags utbildning för att färska upp sina kunskaper. Det kan ifrågasättas om så sker. Vilken är kommunikationsministerns åsikt om just detta problem, att pensionerade lokförare sätts in utan att man har anledning anta att de får sina kunskaper uppfräschade? Detta var alltså ett par ytterligare frågor som jag ville ställa till kommunikationsministern.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte kommentera en tidningsartikel som jaginte har läst, men enligt de uppgifter som jag haft anledning inhämta med anledning av Börje Stenssons fråga är övertidsstatistiken inte på något sätt alarmerande. För 15 26 av lokförarpersonalen ligger övertidsuttaget på mellan 100 och 200 timmar, för 40 20 på 50-100 timmar och för 45 90 ingen övertid alls till 50 timmar. 85 26 av lokförarna har alltså en övertid som Prot. 1985/86:39 understiger 100 timmar; man är inte ens i närheten av det tillåtna antalet 28 november 1985 övertidstimmar. Det uppges att man heller inte har överskridit det antalet i något fall. Det är väl denna officiella statistik man får hålla sig till. Om planerna på nya
Herr talman! Jag har i denna mycket snabba fråga bara hållit mig till tidningsartikeln, och det är intressant att höra de siffror som kommunikationsministern nämner. I svaret sägs ju också att personalminskningen har skett helt inom ramen för ingångna avtal. Det är då litet besynnerligt att ordföranden i lokpersonalens yrkesorganisation i artikeln i tidningen Statsanställd har en något annorlunda kommentar. Det sägs där bl.a. att brist på lokförare är besvärande och kommer att öka, om inte trafiken minskar. Jag vill fråga kommunikationsministern: Det är väl ändå inte meningen att lösa problemet med bristen på lokförare genom att minska tågtrafiken?

Herr talman! Per Olof Håkansson har mot bakgrund av vissa uppgifter i massmedia rörande en tågfärjelinje mallan Malmö och Travemände samt regeringens uppdrag nyligen till SJ att utreda alternativa tågfärjeleder frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att hävda möjligheterna till samlade lösningar där bedömningen sker i ett samhällsekonomiskt perspektiv. De svenska, danska och västtyska järnvägsförvaltningarna har tidigare slutit avtal om att öppna en ny tågfärjeled mellan Helsingborg och Köpenhamn, den s.k. Dan Link. Dessutom har representanter för svensk industri framfört önskemål om en direkt tågfärjeförbindelse mellan södra Sverige och Västtyskland. Vidare finns i Västsverige planer på en tågfärjeförbindelse mellan Göteborg och Danmark. Mot den här bakgrunden har SJ nyligen fått regeringens uppdrag att tillsammans med det nya förvaltningsbolaget i SJ-koncernen, AB Swedcarrier, dels utreda förutsättningarna att ytterligare utöka kapaciteten på Dan Link, dels utarbeta ett förslag till utformning av en kompletterande tågfärjeförbindelse mellan Sverige och kontinenten. De kompletterande leder som skall övervägas är dels en direkt förbindelse mellan södra Sverige och Västtyskland, dels en förbindelse mellan Göteborg och Danmark. Utgångspunkten för utredningen är att inom ramen för SJ:s ekonomiska mål beakta näringslivets behov av effektiva och störningsfria kontinentförbindelser, vilket i ett samhällsekonomiskt perspektiv är ytterst angeläget. Några ytterligare initiativ från min sida, utöver det nämnda regeringsuppdraget, anser jag för närvarande inte vara nödvändigt.

Herr talman! Först ber jag att få tacka kommunikationsministern för svaret. Men jag måste säga att det i sak var ett dåligt svar. I slutet av svaret sägs ju att kommunikationsministern för närvarande inte är beredd att ta några ytterligare initiativ. Med anledning därav kan man spekulera på följande sätt: Är det fråga om att, genom att just nu vara litet försiktig, legitimera det som tycks vara på gång — om man nu får tro massmedia? Är det således fråga om att legitimera att man går in och tar över ansvaret för en struktur som SJ eller SJ närstående företag har svarat för? I svaret refereras till den s.k. Dan Link och till vad som skett på några ställen i samband med det projektet. Låt oss därför ett ögonblick fundera över detta. Det som eventuellt kommer att hända kan ju innebära att underlaget för Dan Link kraftigt reduceras. Mot den bakgrunden finns det kanske skäl att ta ett kraftfullt initiativ.

Jag kan bara konstatera att vår nuvarande kommunikationsminister inte skiljer sig särskilt mycket från de kommunikationsministrar — vi har ju haft en rad sådana — som vi har sett här i talarstolen under de senaste sju till tio åren. Alla har de ett gemensamt. De har nämligen velat tillsätta utredningar i stället för att kraftfullt agera och klara ut rådande beslutssituation, för att undvika en sådan osäkerhet som nu råder. Man bör alltså klara ut vem det är som skall fatta beslut och när ett klarläggande kan komma.
Herr talman! Margareta Fogelberg har frågat mig om jag kommer att bli den kommunikationsminister som gick till historien för att han på en gång löste ett besvärande trafikoch miljöproblem genom att ge SJ resurser till dubbelspår för pendeltåg mellan Kungsbacka och Göteborg. Jag har tyvärr inga möjligheter att för Margereta Fogelbergs räkning spå vem som kommer att finnas med i järnvägens historiebok. Jag vill dock klargöra att västkustbanan är en bandel där en utbyggnad kan bedömas som mycket angelägen. SJ har nyligen byggt färdigt en etapp med dubbelspår och projekterat för en fortsatt utbyggnad. Regeringen har också i den nordiska handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full syssesättning tagit med en satsning på västkustbanan. Satsningen inrymmer dubbelspår bl.a. på en sträcka mellan Göteborg och Kungsbacka. När dubbelspår hela vägen från Göteborg till Kungsbacka för bl.a. — Prot. 1985/86:39 pendeltågstrafik kan byggas beror dock till stor del på de berörda trafikhu 28 november 1985 vudmännens ekonomiska intresse. Enligt riksdagens riktlinjer gäller nämli= ZH: gen att trafikhuvudmännen i länen har att svara för tåginvesteringar som RE regler vid behövs för den lokala och regionala trafikförsörjningen. tilldelning av akjie. poster Detta betyder att det finns en plats också för Margareta Fogelberg i framtidens järnvägshistoria, om hon kan får sina lokala och regionala beslutsfattare att stödja pendeltågsinvesteringar mellan Göteborg och Kungsbacka.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det positiva svaret att det som jag har frågat efter nu finns med i en nordisk handlingsplan. Innan jag går vidare vill jag, även om det är en månad sedan han tillträdde, passa på att önska Sven Hulterström lycka till i hans nya ämbete. Jag vill också gratulera regeringen till att ha upptäckt ännu en av Sveriges goda sidor och hämtat en minister från västkusten. Pendeltågstrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka får bli en angelägenhet i första hand för kommunerna och lokaltrafiken att lösa. Dubbla järnvägsspår är emellertid den första förutsättningen, och den investeringen måste SJ göra. Sven Hulterström vet bättre än de flesta vad den stora anhopningen av både bilar och bussar betyder för Göteborgs centrala delar med parkeringssvårigheter, buller och luftföroreningar. Aldrig någonsin har väl försurningens orsaker och effekter diskuterats så livligt som i den senaste valrörelsen. När regeringen utsåg en särskild miljöminister steg naturligtvis våra förväntningar på snabba åtgärder mot sådant som vi redan vet hur vi kan hantera. Därför känns det särskilt angeläget att ställa just den här frågan till Sven Hulterström, eftersom han som kommunstyrelseordförande i Göteborg tillsammans med övriga Hallandskommuner redan i våras gjorde en framställning i detta ärende till det departement där han nu själv är chef. Herr talman! Ord och handling sägs vara ett hos mannen. Nu har Sven Hulterström chansen.

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat finansministern dels hur han ser på behovet av etiska regler vid tilldelning av aktieposter och priset på dessa aktier för särskilt utvalda personer, dels vilka åtgärder statsmakterna kan vidta för att sådana etiska regler kommer till stånd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Nyemission sker genom medverkan av bolagsstämman. Om ett förslag till 51 Ett aktiebolag bestämmer således fritt över vilka som skall tilldelas aktier i samband med en nyemission. Det är inte ovanligt att nyemissioner riktas till vissa personer. Bankinspektionen har i ett cirkulär uttalat sig om tilldelning av aktier i samband med introduktion av bolag för registrering vid Helsingforss fondbörs och på OTC-marknaden. Uttalandet syftar bl.a. till att förhindra att vissa kategorier av personer på ett osunt sätt gynnas vid tilldelningen. Vidare sägs att en introduktion inte bör ske i två steg och till olika kurser. Uttalandet gäller, med hänsyn till bankinspektionens tillsynsområde, endast bankers och fondkommissionsbolags medverkan vid introduktioner. Jag har från fondbörsen inhämtat att frågan om riktade emissioner är föremål för diskussioner i en av börsstyrelsen tillsatt börsetisk arbetsgrupp. Vidare har Näringslivets börskommitté utfärdat rekommendationer i frågor som berör aktiehandeln. Utan att gå in på det enskilda fall Lennart Pettersson tagit som utgångspunkt för sin fråga kan jag således konstatera att vägledande uttalanden om tilldelning av aktieposter redan finns för vissa situationer. Jag har emellertid för avsikt att med börsstyrelsen ta upp frågan om behovet av regler beträffande nyemissioner och i samband därmed diskutera om det finns behov av att närmare kunna undersöka emissioner där förfarandet kan ifrågasättas från etiska utgångspunkter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag betraktar det som positivt. Låt mig säga att bakgrunden till frågan är den s.k. Leo-affären. Den har väckt betydande uppmärksamhet som ett ovanligt flagrant exempel på hur ett litet antal direktörer har kunnat tjäna mångmiljonbelopp genom att tilldela sig stora aktieposter till låga priser inför en kommande börsintroduktion. Som löneministern har påpekat kan detta inte klaras ut med nuvarande etiska regler. Därför behövs det nya regler. Denna fråga har två aspekter. Den första aspekten är den allmänna samhälleliga. Det är inte lätt att vara löneminister som Bengt K. Å. Johansson och få ta hand om sådana här affärer och samtidigt försöka övertyga löntagarna om att de skall hålla igen på sina krav i den kommande avtalsrörelsen för att samhällsekonomin inte skall gå över styr. Den andra aspekten är att vi har en mer specifikt förlorande part, nämligen småaktieägarna. Aktiespararnas riksförbund, som representerar dessa, har med rätta reagerat. Denna affär innebär nämligen att det i sista hand är de mindre aktieägarna som får vara med och betala den här notan till dem som har gjort de stora förtjänsterna. Leo-affären är som sagt ett bra åskådningsexempel på ett ganska vanligt problem, nämligen riktade emissioner. Nu säger löneministern i sitt svar att man har rätt att göra riktade emissioner. Å andra sidan sägs det i aktiebolagslagen att alla aktieägare skall behandlas lika. Det har inte skett i detta fall, det är helt uppenbart. Dock är det naturligtvis en lång väg mellan att konstatera att en tvivelaktighet har begåtts, för att inte säga något ännu mer, och att få rätt i regelrätta domstolsförhandlingar. Därför behövs de etiska reglerna. Jag hoppas att löneministern vid de kontakter han tar verkligen ser till att vi får dessa förändringar så att vi får en utbyggnad av de etiska reglerna.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat utbildningsministern vilka initiativ regeringen är beredd att ta för att påtagligt förbättra löneoch arbetsvillkor för professorer och andra lärare inom högskolan. Jag besvarar frågan. Jag begränsar svaret till professorernas löner. I ett avtal i maj 1985 kom arbetsgivarverket och de statsanställdas huvudorganisationer överens om att professorer, utom professorer vid medicinsk fakultet, skulle överföras till chefslöneavtalet fr.o.m. den 1 juli 1985. Detta innebär att lönerna fastställs individuellt för varje professor genom beslut i den partssammansatta chefslönenämnden, där frågan för närvarande bereds.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det var ett något formellt svar. Jag frågade vilka initiativ som regeringen kunde tänkas ta och fick reda på den formella tågordningen i sammanhanget. Anledningen till att jag ställde frågan till utbildningsministern är att det gäller en viktig utbildningspolitisk fråga. Det är viktigt att vi kan behålla goda lärarkrafter vid våra högskolor, eftersom lärarnas kvalitet är av avgörande betydelse för den kvalitet vi sedan får på de högskoleutbildade. Det är uppenbart att den internationellt sett mycket låga lönesättning vi har för dessa personalgrupper kan göra det svårt för oss att behålla de goda krafterna. I vissa fall kan det vara näringslivet som drar, i andra fall kanske man söker sig utomlands. Dessutom kan det vara så att kvalificerade personer över huvud taget inte söker sig till den akademiska banan därför att den inte ser ut att ge särskilt ljusa framtidsutsikter. Jag fick alltså inget egentligt svar på min fråga utan bara en redovisning av den formella handläggningen. Vi vet att det är en mycket stor oro, inte minst bland professorerna, som har uppfattat situationen så att de kommer att få utomordentligt begränsade lönelyft, åtminstone i förhållande till vad man skulle kunna förvänta. Jag vet att det är mycket svårt att få upp statsråd en andra gång i frågedebatterna, men jag tar mig ändå friheten att ställa frågan: Kan statsrådet lugna de oroliga professorerna med beskedet att det kommer att bli fråga om påtagliga förbättringar av lönenivån för denna grupp?
Herr talman! Om en fråga bereds i de former som parterna kommit överens om och det arbetet pågår skall inte regeringen ingripa i den frågans behandling. Jag tror inte jag kan säga att alla blir nöjda med det resultat som så småningom kommer fram från chefslönenämnden. Det vore att gå för långt.
Herr talman! Den hänvisning som statsrådet gör vilar fortfarande på formella grunder. Som jag ser det är detta en viktig utbildningspolitisk fråga, där regeringen har ett ansvar, inte bara som arbetsgivare utan som ansvarig för högskoleutbildningen. Jag efterlyste inte något besked om huruvida professorerna, som är mest aktuella i detta fall, kommer att bli nöjda eller inte. Jag inser att det är en ogörlig uppgift att lämna ett sådant besked. Däremot ville jag veta om man kan räkna med att den här processen kommer att leda till en påtaglig förbättring av lönenivån för professorerna.

Herr talman! Med hänvisning till några kommuners engagemang i näringslivsverksamhet har Margit Gennser frågat mig om jag har uppmärksammat den ökande användningen av ”avsiktsförklaringar” i stället för borgen vid kommunala lån och om jag i så fall avser att vidta några åtgärder. Margit Gennser har vidare frågat mig om jag avser att utreda de kommunala revisorernas roll på det sätt som skisseras i interpellationen eller vilka eventuella andra åtgärder jag avser att föreslå för att förbättra kommunernas följsamhet till kommunallagen med avseende på den kommunala kompetensen. I den utredning av kommunernas näringspolitiska verksamhet som statens industriverk har gjort på regeringens uppdrag har det inte framkommit något som tyder på att kommunerna i sin näringslivsverksamhet utfärdar s.k. avsiktsförklaringar. Svenska kommunförbundet och bankinspektionen har inte heller kännedom om att det på det kommunala området har förekommit avsiktsförklaringar i någon större utsträckning. Jag kan därför inte dela Margit Gennsers uppfattning att s.k. avsiktsförklaringar har blivit en förhållandevis vanlig företeelse på det kommunala området. Jag har i frågeoch interpellationssvar vid förra riksmötet redovisat min inställning till förfaranden som innebär att kommunerna sätter sig över givna regler för den kommunala verksamheten eller trotsar domstolarnas avgöranden i kommunalbesvärsmål. Jag betonade då att sådana förfaranden är oacceptabla. Jag nämnde också att jag ville invänta visst ytterligare beslutsunderlag. Väsentliga delar av detta underlag föreligger nu. JK har till regeringen överlämnat ett beslut i ett klagoärende. Under sommaren har också JO i ett beslut tagit upp frågan om att vissa kommuner har satt sig över förvaltningsdomstolarnas avgöranden i kommunalbesvärsmål. I sina beslut aktualiserar JK och JO olika åtgärder som enligt deras mening kan övervägas. Jag vill meddela Margit Gennser att regeringen inom kort avser att tillsätta en utredning, med uppdrag att förutsättningslöst pröva den ifrågavarande problematiken och eventuella åtgärder som kan vara påkallade i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret. Det är en gammal välbekant fråga som vi diskuterar. Det gäller kommunernas näringslivsengagemang och kommunernas sätt i vissa fall att bryta mot eller kringgå lagen. I min interpellation har jag visat på en förhållandevis ny metod att kringgå lagen. Vid krediter till näringslivsverksamhet tecknar inte kommunen borgen utan i stället en ”avsiktsförklaring”, ett ”letter of intent”. Som jag påpekade i interpellationen känner inte svensk rätt till en legal form som heter avsiktsförklaring. Detta leder till två utomordentligs väsentliga frågor: Är en avsiktsförklaring juridiskt bindande vid exempelvis en konkurs, eller är de avgivna löftena endast en moralisk förpliktelse, utan rättskraft? Och vad händer då om kommunen betalar ut pengar enligt ett ”letter of intent”? I Ljusne Kätting-fallet hade det kunnat inträffa att 20 miljoner av kommunala medel betalats ut utan en juridiskt bindande förbindelse. Kommunens skattebetalare hade uppenbart inte fått något som helst vederlag för en sådan utbetalning. Å andra sidan: Vad hade hänt om kommunen inte hade stått vid sin ”moraliska förpliktelse”? Hade det då inte bidragit till att borgenärer, i det här fallet för Ljusne Kätting, fått felaktiga signaler om sina engagemang i företaget? Jag tycker att bruket av avsiktsförklaringar är väl värt att observera för civilministern. Vi kan lägga in olika valör i orden ”förhållandevis vanligt”. Vid mina kontakter både med tjänstemän på Kommunförbundet och med bankinspektionen har jag fått bekräftat att den här typen av handlingar inte är ovanliga. Civilministern bör därför se noga på det här. Eller anser civilministern att avsiktsförklaringar är bindande beslut, precis som ett borgensåtagande? I min interpellation påpekade jag att det borde finnas förebyggande korrektiv mot kommuners överträdelser av kommunallagen. Före 1955 hade kommunalborgmästaren eller magistraten den uppgiften. Kommunens revisorer kunde få den uppgiften om man gjorde en mindre ändring i KL. Har civilministern för avsikt att ta upp denna möjlighet i direktiven till den utredning som aviseras i svaret? Som jag påpekade i interpellationen kan kommunens revisorer enligt nu gällande KL anhängiggöra förvaltningsfrågor när behov föreligger. Däremot kan de inte ta upp avsiktsförklaringar som granskningsärenden. Men om vi i KL 1:15 skulle ge kommunens revisorer befogenhet att ta initiativ, skriftligen eller muntligen, för att upplysa fullmäktige om eventuella oklarheter i deras hantering, så tror jag att detta skulle bli ett förebyggande korrektiv. Man skulle helt enkelt dra tillbaka tvivelaktiga förslag. Då skulle vi inte heller få så mycket kommunalbesvär som vi trots allt har nu. Har civilministern några vägande invändningar mot mitt resonemang? Jag tyder givetvis brist på svar som en accept på mitt sätt att resonera både i interpellationen och här. Frågan om den kommunala kompetensen har varit föremål för många utredningar under årens lopp. Under den senaste mandatperioden hänvisade civilministern alla frågeställare till bl.a. statoch kommun-beredningens samt JK:s och JO:s pågående utredningar. Det har inte hänt så mycket. Jo, JO och JK har kommit med svar. Men statoch kommun-beredningens arbete är för mig numera helt fördolt, trots att jag sitter i referensgruppen. Jag har faktiskt inte sett någonting från statoch kommun-beredningen sedan i början av 1985. Jag måste fråga: Pågår något arbete där, eller är det avslutat? Om man nu tillsätter ytterligare en utredning, är det då inte risk för att:de här frågorna inte blir föremål för lagstiftning under en lång tid? Hur länge skall de nu mycket oklara och otillfredsställande förhållandena gällande den kommunala kompetensen och en del kommuners minst sagt dubiösa handläggning av sådana här ärenden få fortgå? Dåliga regler på det här området innebär faktiskt en fara för rättssäkerheten och tilltron till lagen. Jag måste fråga civilministern: Hur ser egentligen tidsschemat ut för den utredning som aviserades i interpellationssvaret?
Herr talman! Det är två huvudområden som Margit Gennser tar upp. Det ena gäller vilka åtgärder som behöver vidtas för att kommunerna skall följa lagar och bestämmelser. På den punkten annonserar regeringen nu en förutsättningslös utredning. Det andra gäller avsiktsförklaringar. Min mening där är att sådana sannolikt mest hör hemma inom näringslivet och inte bör få någon spridning inom den kommunala kompetensen. Näringslivet har en viss kultur när det gäller beslutsfattande, den kommunala och offentliga en annan. De fakta som vi har på detta område säger också att avsiktsförklaringar inte skulle vara så ofta förekommande. Om man ser generellt på kommunallagstiftningen är det också så, att icke bindande förpliktelser, moraliska uttalanden, inte kan anses vara juridiskt bindande. Jag menar alltså att avsiktsförklaringar av det slag som Margit Gennser tar upp har liten omfattning i dag, och min mening är att de inte bör få någon spridning på det kommunala området. Den första konkreta frågeställningen gällde alltså när kommunerna inte följer lagar och bestämmelser. Regeringen annonserar nu att vi sätter till en utredning. Margit Gennser frågar om hennes förslag om förebyggande revision kan tas med där. Jag är tveksam till hur mycket vi skall precisera i de kommande direktiven. Jag vill säga att jag har fått ett förslag från demokratiberedningen om en förstärkt revision i kommunerna. Men den tar inte sikte på den typ av förebyggande insatser som Margit Gennser föreslår. När det gäller att följa kommunala lagar skall de jurister och förvaltningstjänstemän som finns och till sist politikerna se till att lagarna följs. Jag är tveksam till om man med en förändrad revision skulle kunna klara den problematiken. Däremot sätter vi alltså till en utredning som förutsättningslöst skall se över detta. Det betyder att den är oförhindrad att pröva vad den anser kan vara påkallat. Till sist till frågan om det regelsystem som reglerar vad kommunerna får göra på näringspolitikens område, där statoch kommun-beredningen arbetar. Vad som har hänt hittills är att det har kommit ett underlag i frågan, SOU 1982:20. Därmed har vi ett faktaunderlag som statoch kommunberedningen kan arbeta vidare efter. Jag avser nog att säga till statoch kommun-beredningen att i det fortsatta arbetet prioritera den frågan, så att vi så fort som möjligt kan få ett sakunderlag i vad gäller denna problematik.
Herr talman! Jag får tacka igen, för dessa förtydliganden, först och främst angående avsiktsförklaringar. Det är riktigt att denna praxis började i näringslivet. Men i och med att kommunerna har skaffat sig kommunala bolag och även dotterbolag till dessa kommunala bolag har denna praxis spritt sig. Jag tycker det är bra att civilministern gjorde vissa förtydliganden — som ordföranden i kommunstyrelsen i Söderhamn egentligen borde lyssna på — om att avsiktsförklaring och borgen inte är detsamma, vilket denna ordförande faktiskt hävdat i olika intervjuer. Jag tycker det är bra att vi säger att avsiktsförklaringar inte är bindande och att, om det skall finnas sådana här engagemang, de skall försiggå i juridiskt giltiga former. Hade inte Ljusne Kätting fått spekulanter hade vi kunnat få en ordentlig kommunal skandal. Den andra fråga som jag tog upp gällde de kommunala revisorernas ställning. Det är alldeles riktigt att demokratiberedningen inte tar upp den här synpunkten på den kommunala revisionen. Det tror jag faktiskt beror på att man har glömt historien. Det är mycket få här i Sverige som minns att magistraten och kommunalborgmästaren hade en bevakande roll. Det är viktigt att vi får bevakare som är fristående från kommunstyrelsen. Revisorerna är kommunfullmäktiges revisorer, medan de juridiska tjänstemän som finns ute i kommunerna är knutna till kommunstyrelsen eller nämnderna. Det är en mycket väsentlig skillnad, som jag tycker att vi skall observera. Jag hoppas verkligen att denna fråga tas upp i utredningen. Prot. 1985/86:40 I vad gäller den kommunala kompetensen och över huvud taget förnyelsen 29 november 1985 av kommunallagen menar jag att det är mycket viktigt att vi får mer precisa Sr regler om kommunal näringspolitik. Den börjar mer och mer gå stick i stäv mot den statliga. Vi kan ta Säffle kommuns satsning på tegeltillverkning som ett exempel. Om slopad moms på Själva kommunallagens konstruktion skapar dessutom vissa problem. mat, m.m. Kommuner där det inte förekommer kommunalbesvär kan genomföra i princip olagliga kommunala beslut, medan kommuner där det anförs kommunalbesvär inte får göra det. Detta har uppfattats som oriktigt och som att kommunallagen är felaktig. Det har också lett till vissa trakasserier mot kommunmedborgare som överklagar. Allt detta är mycket skadligt för rättssamhället och tilltron till rättssystemet. Därför, herr civilminister, tycker jag att det är viktigt att vi snart får ett nytt lagförslag. Jag hoppas att det skall ske under denna mandatperiod. Blir det verkligen så?
Herr talman! Jag vill meddela att jag på grund av arbetsbelastning inte kan besvara Ulf Adelsohns interpellation om inkomstpolitiken inom den i riksdagsordningen föreskrivna tiden fyra veckor. Enligt överenskommelse med interpellanten kommer interpellationen att besvaras tisdagen den 21 januari.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har ställt två frågor till mig, den ena om matpriserna och den andra om reallöneutvecklingen. Han har frågat mig dels om jag är beredd att ta några initiativ för att sänka matpriserna, t.ex. genom ökade subventioner eller slopad matmoms, dels vilka andra åtgärder regeringen är beredd att vidta för att människor med vanliga inkomster skall kunna klara sig på sin lön. En utredning, som Hans Petersson deltog i, har visat att det är tekniskt möjligt men besvärligt att sänka mervärdeskatten på livsmedel. De fördelningspolitiska effekterna av en sådan åtgärd är små. Utredningen visar att inte ens en helt slopad mervärdeskatt på hela livsmedelsområdet — finansierad genom en höjning av skattesatsen för övriga varor och tjänster — skulle medföra några betydande förbättringar av vare sig barnfamiljernas eller låginkomsttagarnas ekonomi. Bland de välkända svårigheterna med en slopad skatt på livsmedel finns sådana som en ökande administration hos skattskyldiga och skattemyndighe 67 ter med kostnadsökningar, kontrollsvårigheter och risk för skattebortfall som följd. Jag vill också slå fast följande: Att öka subventionerna av livsmedel är ett ineffektivt sätt att bedriva fördelningspolitik på, eftersom stödet inte i önskvärd utsträckning når dem som avses. Av det skälet är jag inte heller beredd att förorda en ökning av livsmedelssubventionerna. Den väg som regeringen i stället valt är inriktad på stöd till de mest utsatta grupperna, t.ex. i form av ökningar av barnbidragen. Detta är ett väsentligt bättre instrument för att bedriva en effektiv fördelningspolitik. På Hans Peterssons andra fråga vill jag svara följande. Om vi utgår från en metallarbetare, kan vi konstatera en mycket positiv reallöneutveckling under perioden 1970 till 1976. Då steg reallönen efter skatt genomsnittligt med 2,9 20 per år. Under åren 1976 till 1982 var trenden däremot en helt annan. Genomsnittligt urholkades köpkraften med drygt 1,870 per år under denna tidsperiod. Under dessa sex år förlorade en verkstadsarbetare mer än en månads lön. Nu har den nedåtgående trenden brutits. Att många ändå upplever att de har en kärvare ekonomisk situation förklaras av att reallönerna efter försämringarna under åren 1976 till 1982 ännu inte nått upp till den nivå där de var 1976. En grundläggande förutsättning för en gynnsammare reallöneutveckling är att svenska företags konkurrenskraft förbättras. Därmed ökar deras möjligheter både att trygga de anställdas arbeten och att ge lönehöjningar som leder till ökad köpkraft.

Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret på mina frågor. Finansministern inleder sitt svar med att nämna den utredning om helt eller delvis slopad moms på livsmedel som jag var medi. Jag antar att han gör det därför att han tycker att jag borde ha tagit intryck av utredningsmajoritetens förslag om att matskatten inte borde avskaffas, men finansministern vet ju att jag hade en avvikande mening. Jag levererade som sagt en reservation med motsatt åsikt, där jag visade att man genom att i högre grad finansiera en sänkning av priserna på mat med åtgärder utanför det normala konsumtionsområde som är mervärdeskattebelagt får ett mycket bättre fördelningspolitiskt resultat, vilket ligger i sakens natur. Eftersom den underbara nattens skattesänkningar då var ganska aktuella, pekade jag i det sammanhanget på att man kunde riva upp den uppgörelsen, som främst gynnade höginkomsttagare, och att man kunde öka kapitalbeskattningen för att på så vis få en mycket bättre effekt av en slopad matmoms än man får genom att öka momsen på sådana varor som även familjer i vanliga inkomstlägen konsumerar. Vi från vpk har härefter motionerat om införande av en realränteskatt, vilket utreds för närvarande. Enligt vad jag förstår skall ett resultat av den utredningen presenteras till sommaren. I Danmark ger en sådan beskattning mellan 9 och 12 miljarder i inkomst. Jag vill peka på att man genom att tillämpa den typen av beskattning samtidigt som man genomför skattelättnader när det gäller matkostnaderna skapar ett viktigt inslag i en fördelningspo litik som syftar till att beskatta kapital och reala tillgångar och minska = Prot. 1985/86:40 utgifterna för vanligt folks levnadskostnader. Med en politik i den riktningen 29 november 1985 skulle finansministern kunna hålla det löfte han givit, nämligen att han ite. Z— — skall öka det sammanlagda skattetrycket i samhället. Nu avvisar finansministern också tanken på livsmedelssubventioner, som jagiutredningen accepterade som ett sätt att lindra effekterna av livsmedelsmomsen. Utredningen som sådan hade faktiskt en mer positiv inställning till detta än till att slopa själva skatten. Efter vad jag minns var det nog bara moderaterna som hade avvikande mening. De föreslog då det som finansministern nu föreslår, nämligen ökade selektiva åtgärder, t.ex. ökade barnbidrag, och nej till sänkta matpriser. | Men problemet är enligt min mening litet större än så. Den senaste tidens debatt om nyfattigdomen har avslöjat att försörjningsproblemen för befolkningen är långt större än man ansett tidigare. Det är inte bara barnfamiljer som ligger illa till. | Jag vill i det sammanhanget passa på att ge finansministern ett erkännande för att han nu har tillsatt en kommitté som skall utreda frågan om varför det är så dåligt ställt och varför det finns en så stor nyfattigdom. Även om man inte gått så långt som till att tillsätta den låginkomstutredning som vi krävde i en motion för något år sedan men som vi fick avslag på strax innan de här frågorna började uppmärksammas i tidningarna, är det bra att man nu försöker gå på djupet och undersöka var problemen ligger. Jag tror att det är reallöneutvecklingen och som en spegelbild av denna ökningarna av matoch hyreskostnaderna som ligger bakom den här utvecklingen. Utöver den grupp människor som har en inkomstnivå som gör att de direkt har sökt socialbidrag tror jag det finns en mycket stor del av befolkningen som ligger näst intill den nivån. Om utvecklingen med pressade eller stillastående reallöner fortsätter, kommer snart en mycket stor del av befolkningen att ingå bland dem som behöver olika bidrag för sitt uppehälle. Det är då märkligt att man från regeringens sida säger att det går bra för Sverige. Man säger att företagen går bra, att vinsterna är goda, att aktiebörsen slår världsrekord och att den socialdemokratiska politiken i stort är lyckad, men trots det drabbas ju människorna hårt i sin ekonomiska vardag. Det här rimmar väldigt illa. Jag tycker inte att man kan säga att det går bra för Sverige förrän man också med gott samvete kan säga att det går bra för de svenska medborgarna. Finansministern nämner ökade barnbidrag som ett alternativ till slopad matmoms. Eftersom jag förstår att jag inte kan övertala finansministern att slopa matmomsen eller att öka subventionerna på mat, vore det intressant att få reda på vad finansministern kan tänka sig att göra i stället. Budgetarbetet är kanske klart nu, så att finansministern kan lätta något på förlåten. Momsen på mat kostar för en normal tvåbarnsfamilj mellan 6 000 och 8 000 kr. per år, beroende på hur mycket mat man köper. Det vore också intressant att få en liten inblick i hur finansministern ser på momsens automatiskt fördyrande och skattehöjande effekt. Jag vet inte hur stora prishöjningarna blir vid nyåret — det har spekulerats om 4,5 96 — men om vi som ett enkelt räkneexempel antar att det blir en S-procentig matprishöjning vid nyåret, blir prishöjningen genast 6 9o med momsen. Så 69 fungerar det — skatten på mat ökar hela tiden automatiskt utan att någon tar några beslut om skattehöjningar. Statens inkomster av moms på mat har ökat från 3 miljarder kronor 1978 till ca 13 miljarder 1984. Under tiden 1978 till 1984 har nettoskatten på mat ökat med 210 90. Detta har utretts i en centermotion, som jag just har läst. Matpriserna i sig, rensade från moms, har ökat med bara 71 96. Även om finansministern inte alls är intresserad av att sänka matpriserna och göra något ingrepp via slopad matmoms eller via subventioner, undrar jag om finansministern inte finner det mycket oroande att beskattningen på en så nödvändig och viktig konsumtion som mat ökar undan för undan. Samtidigt som priserna går upp, vilket kan bero på produktionskostnader, mellanled, handlarnas vinster osv., och i sig är ett problem för vanligt folk, förvärras effekten genom momsen. Jag tycker att det finns alla skäl att titta på momsen på mat utifrån en litet mer kreativ position än den som finansministern nu presenterar.
Herr talman! Det är klart att om man, som Hans Petersson i Hallstahammar gör, utgår från att man kan sänka matmomsen och finansiera det med någon annan skatteform som inte drabbar hushållen, då får man fram stora effekter av varje form av momssänkning. Jag skulle vilja påstå att under den förutsättningen kan en allmän sänkning av momsen ge ungefär samma fördelningspolitiska verkningar som en sänkning av matmomsen. Men det är ju förutsättningen som är mycket märklig: att det skulle gå att plocka in så där 10 miljarder kronor i höjd skatt utan att någon medborgare i Sverige kände av denna skattehöjning. Det orimliga i kommunisternas ekonomiska analys är hela tiden att de skattehöjningar ni föreslår aldrig märks någonstans i vår ekonomi. Ur tomma intet kommer dessa skattepengar inflygande till budgeten och kan användas för att finansiera en uppsjö av skattesänkningar och utgiftsökningar, som vpk excellerar i här i riksdagen. Detta är ett falsarium. På den typen av luftslott kan man inte bygga ett stöd till vare sig barnfamiljerna eller någon annan grupp i samhället. Om vi ger oss på att beskatta bort vinster, försämra lönsamheten, skärpa avkastningskraven på investeringar kan det till en början måhända vara så att detta inte märks, men efter ett tag kommer effekterna fram, när företagen slutat investera, när ökningen av antalet jobb har upphört och förbyts i motsatsen osv. Jag menar inte att det är uteslutet att skärpa beskattningen på kapital och På vinster — vi håller ju på att utreda realränteskatten. Men man får inte tro att dessa skattehöjningar skulle kunna få en sådan omfattning som vpk talar om utan att det skulle märkas i vår totala ekonomi och få effekter på sysselsättning, reallöner och därmed på den allmänna välfärden. Det är tråkigt att ni i vpk skall fortsätta att om inte lura er själva så i varje fall lura andra med att vi skulle ha stora okända skattekällor som vi kunde ösa ur men som regeringen av något skäl väljer att inte ösa ur. Om det var så som vpk säger, att det finns en massa pengar att ta utan att någon kommer att fara illa av det, då skulle vi naturligtvis göra det. Det må vara att begåvningsreserven i vårt land inte finns i den svenska regeringen, men så urbota dumma är vi inte att vi inte skulle ta den chansen om den fanns. Jag vill säga detta därför att vpk i alla sammanhang driver linjen att regeringen, socialdemokratin, av något skäl skulle avstå från att försöka förstärka statsbudgeten och därmed lätta bördorna för vanligt folk. När det gäller realränteskatten tycks Hans Petersson utgå ifrån att vi kan använda den till att sänka andra skatter. Det är möjligt att man kan göra en sådan koppling. Men Hans Petersson bortser då helt från att vi har ett mycket stort budgetunderskott och att detta budgetunderskott i sig har allvarliga fördelningspolitiska verkningar. Det stora budgetunderskottet har under tidigare år lett till en mycket hög ränta i Sverige och drivit på kostnader och inflation. Hans Petersson nämnde själv att höga hyror är ett problem för många människor. Vad kommer de höga hyrorna ur? Jo, i hög grad ur de höga kapitalkostnaderna, via en alldeles för hög räntenivå. En ansvarig regering måste ta med i sina kalkyler att kan vi minska budgetunderskottet, kommer vi att kunna sänka räntorna och få mindre tryck på priser och kostnader. Det är den mest effektiva hjälp vi kan ge till människor som plågas av att maten är dyr och att det är dyrt att bo. Sedan vill jag bara säga att människorna ju inte har drabbats hårt av vår ekonomiska politik. Tvärtom har de svenska hushållen under de senaste tre åren faktiskt fått en förbättring av sin köpkraft. Det som de drabbades av var den ekonomiska tillbakagången och reallönesänkningarna under de sex borgerliga regeringsåren. Jag tycker att vi borde kunna vara ense om det. Ibland brukar vpk ändå erkänna att det var under den borgerliga tiden som människor verkligen drabbades av den ekonomiska tillbakagången, inte av det uppsving vi har haft under tiden med en socialdemokratisk regering. Centerpartiets kalkyler om skatten på mat har jag inte sett och kan därför inte kommentera dem. Jag tycker dock att siffrorna är litet märkliga. Momsen drabbar ju inte maten hårdare än andra varor i konsumenternas budget. Till slut, herr talman, måste jag göra Hans Petersson besviken. Jag har inte någon som helst avsikt att lätta på förlåten till den kommande budgeten.
Herr talman! Till att börja med punkterade finansministern själv hela resonemanget i utredningen som jag satt i, där man redan från början hade krav på att finansiera alla eventuella sänkningar av matpriserna med ökad moms på andra varor. Det var ju bra att finansministern erkände att det i och för sig är en omöjlig väg, även om jag kan säga till finansministerns glädje att det skulle ju ge någon liten förändring för låginkomstfamiljerna, eftersom det finns ett sådant konsumtionsmönster att höginkomstfamiljer köper mera av varor som inte är att hänföra till livsmedel. Finansministern säger att det är en kommunistisk illusionspolitik att tro att det finns källor att ösa ur, osv. Jag menar att om man beskattar kapital, t.ex. inför en realränteskatt som man har i Danmark, något som jag tror att finansministern också kommer att göra, och använder sådana pengar för att skapa lättnader i fråga om människors vanliga konsumtion av nödvändighetsvaror som mat, är det en riktig fördelningspolitik som är helt möjlig. Det är klart att en realränteskatt drabbar hushållen också. Det finns säkert många sådana effekter, men jag tror att det blir större lättnader för dem som inte har några inkomster av realräntor eller andra tillgångar som gör att de kan leva gott vid sidan av sina arbetsinkomser. Att de som har det svårt med försörjningen och knappt får pengarna att räcka till mat och hyra kommer att tjäna mest på en sådan här reform är utgångspunkten för vårt resonemang. Anser inte vpk att det var borgarna som ställde till det i landet? undrar finansministern. Jo, det är klart att jag kan hålla med om det. Det har jag nog i mitt manus, även om det kanske inte kom fram i mitt första inlägg när jag blev litet upphetsad. Det var en besvärlig tid från 1976 till 1982. Men problemet är ju, tycker jag, nu när det går så bra för Sverige som finansministern säger, när det finns en sådan oerhörd likviditet i bolagen som följd av exportframgångarna och de enorma vinsterna, att detta inte i större utsträckning används till att åstadkomma lättnader för de vanliga människorna och att man fortsätter med en låglönepolitik som man tror skall vara bästa sättet att komma till rätta med inflationen. Så till underskotten då. Försök inte påstå att vi nonchalerar underskotten, för det vet både finansministern och jag att räntan på underskotten omfördelar väldiga förmögenheter i det här landet. Men nu är det ju finansministern själv som har gått ut och lovat att det inte skall bli något förändrat skattetryck. Om man får in tio miljarder på realräntevinsterna, skall man använda dessa pengar för att lätta skatten någon annanstans. Så har jag fattat löftet, och då tycker jag att det är mycket bättre att lätta på matmomsen än att lätta på marginalskatterna t.ex. Det är kommunistisk politik.
Herr talman! Det förhållandet att det finns likviditet i näringslivet ger inte underlag för någon föreställning om att vi har dessa källor att använda för att permanent sänka skatter eller höja utgifter. Det kan dra in likviditet från företagen, men det är en engångsoperation, och det ger inget underlag för en långvarig förändring av vare sig skatter eller utgifter. Det är inte mera värt ur statskassans synpunkt än om vi sålde ut ett statligt företag eller dränerade våra egna bankböcker om vi hade några. Det är alltså ingen lösning på problemet. För att denna fördelningspolitiska debatt inte skall komma alldeles snett vill jag bara erinra om att vi i Sverige har den högsta förmögenhetsskatten i världen, den högsta arvsoch gåvoskatten i världen och den mest långtgående dubbelbeskattningen av aktieutdelning i världen. Vi är ett av de få länder som har en effektivt fungerande realisationsvinstskatt, och vi är troligen det enda land som har en omsättningsskatt på aktier. Vi har alltså, ur vissa människors synpunkt, t.o.m. överutnyttjat skatteinstrumentet i vad gäller att beskatta kapitalet. Det är verkligheten, och då hjälper det inte att tala om att det finns likviditet i företagen, därför att den ger inget underlag för de operationer som Hans Petersson i Hallstahammar efterlyser.
Herr talman! Det är viktigt att komplettera bilden med att säga att Sverige — 29 november 1985 också har världens högsta matskatt — något som finansministern gömdenär GG ÄH han talade om skattetrycket. Den aktieomsättningsskatt som har införts var ett kommunistiskt förslag, som ansågs vara precis lika omöjligt som alla andra skatteförslag som vi från vpk:s sida har lagt fram för att kapitalet skulle drabbas. Så sent som när jag satt i matmomsutredningen avfärdades detta förslag som helt orealistiskt, och strax efteråt kom finansministern springande med sitt förslag. Det var ju bra, men så går det alltså till i politiken. Jag är övertygad om att många av våra tankar om fördelningspolitiken också kommer att gå igenom när finansministern får göra sin utredning om anledningen till att det står så illa till i landet för folk. När det gäller likviditeten sade jag inte att man kunde ösa ur den, utan jag sade att den var ett bevis för att det har gått mycket bra. Låga löner och höga vinster skapar naturligtvis en enorm likviditet. Finansministern är också väldigt pigg på att dra in likviditet från kommunerna, för att dämpa deras utveckling, förhindra att de expanderar och på så vis försöka komma åt inflationen. Detta har till effekt att kommunerna får problem, åtminstone den typ av kommuner som jag kommer ifrån, i stålorterna i Bergslagen, som drabbas hårt av nedläggningar, arbetslöshet och andra problem. Kommunerna anser att dessa problem övervältras på dem och påverkar kommunalskatten — en skatt som liksom matmomsen regressivt drabbar dem mest som har de lägsta inkomsterna, i motsats till statsskatten. Mycket av finansministerns ekonomiska politik, som han berömmer sig av, har en allvarlig baksida, och det är det som jag har velat peka på i dagens interpellationsdebatt.

Herr talman! Rosa Östh har i interpellation till civilministern, mot bakgrund av bl.a. provborrningar för berggrundsundersökningar, frågat om åtgärder rörande den lokala demokratin. Interpellationen har överlämnats till mig. I den nya lagstiftningen på kärnteknikområdet, som riksdagen antog förra året, slås det fast att den som bedriver kärnteknisk verksamhet är skyldig att på ett säkert sätt hantera och slutförvara det uppkomna kärnavfallet. Ett brett arbete pågår för att förbereda slutförvaringen av bränsle och avvecklingen av anläggningar från vårt kärnenergiprogram. I ett allsidigt forskningsprogram, som föreskrivs i kärntekniklagen, redovisar kärnkraftsföretagen sitt utvecklingsarbete i fråga om bl.a. slutförvaring. De ansvariga myndigheterna bedriver härav oberoende forskning, undersöker alternativa hanteringsmetoder och granskar företagens forskningsprogram. Detta kommer att ge underlag för de ställningstaganden som regeringen så småningom har att göra i fråga om metoder och platsval. Det samlade arbetet inom landet består i såväl grundläggande som tillämpad forskning, och det omfattar även de nödvändiga fältundersökningarna på olika ställen i vårt land för att skapa en uppfattning om de tänkbara förvaringsmetodernas förutsättningar. Det är en självklarhet, och kommer också till uttryck i lagstiftningen, att mycket stränga krav ställs på säkerhet och strålskydd för att ge bästa möjliga garantier mot påverkan på människor och miljö. Härutöver utgår jag från att man vid överväganden inför beslut om lokalisering och slutförvar även beaktar närheten till befolkningscentra. I förberedelserna för slutförvaringen finns på alla nivåer och hos alla berörda all anledning att sträva efter största möjliga insyn och öppenhet i fråga om problem, forskningsresultat och planerade åtgärder. Regeringen och de centrala myndigheterna har självfallet ett ansvar för att på det nationella planet sprida kunskap och information om kärnavfallshanteringen och de planer och program som finns antagna. Härigenom ges grundläggande förutsättningar att även på det lokala planet skapa det förtroende som är nödvändigt för att bedriva verksamheten ändamålsenligt. Erfarenheterna från några händelser som Rosa Östh hänvisar till understryker enligt min uppfattning att det är viktigt att ytterligare förbättra kommunikationen. På det lokala planet måste det ges information i så god tid och i en så vid krets att förtroende kan skapas mellan de berörda parterna när de i de enskilda fallen erforderliga åtgärderna skall genomföras.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret. Tyvärr måste jag konstatera att jag egentligen inte fått något riktigt svar på den fråga jag ställde, och det är säkert Birgitta Dahl väl medveten om. Jag utgår från att hon i sitt nästa inlägg återkommer med mer konkreta besked om vad regeringen avser att göra för att förbättra demokratin, i varje fall när det gäller det energipolitiska området. Nu torde det framgå rätt tydligt av min fråga att jag inte anser att det bara handlar om en energipolitisk angelägenhet. När regeringen valt att begränsa svaret på det här sättet hoppas jag givetvis att jag inte behöver tolka det som att man är ointresserad av att förbättra demokratin i ett vidare sammanhang. Som utvecklingen har varit i Sverige mot en ökad koncentration, en alltmer komplicerad teknik och verksamheter vars konsekvenser är oöverblickbara, är det naturligt att det allt oftare uppstår spontana opinionsyttringar. De här reaktionerna uppstår av olika skäl, men de har alla det gemensamt att människor upplever att de inte har blivit tillfrågade, att deras intressen inte har blivit beaktade — helt enkelt att man inte tagit hänsyn till deras uppfattning om demokrati. Att kommunsammanslagningarna i många fall fått negativa följder råder det en ganska bred enighet om. Numera är ju socialdemokraterna ofta tillskyndare av olika former av kommunala organ. Det är givetvis något som vi från centerpartiet tacksamt har noterat, eftersom det vittnar om en samsyn i fråga om att den lokala demokratin i många fall måste förbättras. Att i det här läget flytta upp beslutsnivån, som regeringen tydligen vill med sitt förslag att göra inskränkningar i den kommunala vetorätten, anser vi helt förkastligt. Det måste som jag ser det innebära ett steg tillbaka när det gäller att förstärka demokratin. För att så mer direkt komma in på de frågor som statsrådet berör i sitt svar vill jag säga att jag som jag sagt tidigare är intresserad av mer konkreta svar. Först sakfrågan när det gäller kärnavfall. Birgitta Dahl säger att det pågår ett allsidigt forskningsprogram och menar, efter vad jag förstår, att provborrningarna bara är en del av forskningen och att det alltså rör sig om en förutsättningslös undersökning. Jag hoppas naturligtvis att det är så, men helt övertygad är jag inte. Vad gäller forskningen om alternativa lagringsmöjligheter har det sipprat ut väldigt litet. Det gör naturligtvis att det finns en utbredd uppfattning att det inte pågår någon sådan forskning. Jag hoppas ändå att riksdagen vid lämpligt tillfälle kan få del av hur arbetet fortskrider, så att det bringas klarhet i frågan. Då det gäller provborrningarna har jag erfarit att SKB inte har samma uppfattning som statsrådet. Jag har själv fått del av en information SKB har givit, och det framgick ganska klart att SKB helt enkelt uppfattar provborr ningarna så att det gäller att hitta det lämpligaste hålet att stoppa ner avfallet i. Eftersom den uppfattningen tyvärr hittills framstått som den officiella, är det inte underligt att människor är mycket oroade, inte minst mot bakgrund av att många experter med bestämdhet hävdar att lagring i berggrunden inte är tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt. Det behövs alltså ett ordentligt klarläggande från energiministerns sida — inte bara till gruppen i Almunge utan till hela svenska folket. Till sist, herr talman: I dag finns det egentligen inga som helst restriktioner för KBS provborrningar. Det enda som krävs är tillstånd från markägaren, vilket är av marginellt intresse i sammanhanget. Jag förstår av svaret att Birgitta Dahl anser att kommunikationen och informationen måste förbättras. Finns det några närmare planer på hur det skall ske, vem som skall ha ansvaret osv.? Kommer regeringen att pröva förslaget från aktionsgruppen Rädda Uppsala om att låta oberoende forskare utreda avfallsfrågan?

Herr talman! Först vill jag säga till Rosa Östh att det inte ligger några konstiga överväganden bakom regeringens beslut att jag skulle besvara frågorna, utan det var helt enkelt så att interpellationen både sakligt och formellt berör ämnesområden som angår flera statsråd. Vi diskuterade ganska ingående om svaret skulle lägga koncentrationen på den principiella frågan om lokal demokrati eller på de aktuella frågor som Rosa Östh tar upp. Det ligger alltså en ganska ingående diskussion bakom, som inte syftar till någonting annat än att den av oss som kunde svara på de frågor som hade störst aktualitet skulle besvara interpellationen. Vi fäster utomordentligt stort avseende vid demokratifrågorna. Här gäller det ju att mot bakgrund av erfarenheterna från de senaste decenniernas utveckling i det svenska samhället hitta former för att göra alla människor, hela folket, medansvarigt i besluten. Det pågår just nu en mycket omfattande försöksverksamhet runt om i vårt land med nya former för lokal och kommunal demokrati, på samma sätt som i folkrörelserna. Jag vill säga att jag på mitt område gång på gång har stött på fall där verkligheten inte fungerat enligt de riktlinjer som riksdag och regering lagt fast för en viss verksamhet. Det finns många fall där meningen är att man skall ge utförlig och bra information till alla berörda. Sådana exempel finns också från kommunal verksamhet, t.ex. när det gäller bebyggelseplanering och trafikledsplanering. Jag tror att politiker på alla nivåer har anledning att gå igenom just det område som de själva är ansvariga för, för att kontrollera att deras avsikter att få ut information och få en ordentlig dialog, ett meningsfullt inflytande på ett tillräckligt tidigt stadium, verkligen fullföljs i praktiken. Jag kan bara försäkra att vi gör så gott vi kan, och jag skulle kunna peka på en rad exempel där sättet att lämna information till allmänhet, fastighetsägare och stora grupper av personer har förbättrats under de senaste åren. Men mycket återstår att göra. Jag vill också säga att frågan om hur man skall bära sig åt för att på ett ansvarsfullt sätt hantera frågorna om hur vi tar vara på miljöfarligt avfall av olika slag inte är någon enkel fråga. Vi hamnar till slut i den situationen att vi inte kan komma undan ansvaret att hitta en metod och en plats för förvaring. Jag tror inte att Rosa Östh och centerpartiet menar att vi skall strunta i att lösa problemen eller be andra länder att lösa dem åt oss, utan vi måste lösa dem här hemma. Det vi då självfallet måste sträva efter är att hitta metoder att lösa de här problemen som innebär att det skapas ett grundläggande förtroende hos allmänheten — det måste vara utgångspunkten för vårt arbete. Det är också så — detta gäller även de nya lagförslag som ligger på riksdagens bord — att det i alla sådana här frågor förutsätts att de berörda, inkl. ifrågavarande kommuner, skall ha ett avgörande inflytande. När man nu öppnat en ventil, som det kallas, i det kommunala vetot, skall det helt klart betraktas som en nödfallsåtgärd som vi helst inte vill använda oss av, utan arbetets inriktning skall vara att finna en lösning som innebär att vi aldrig behöver köra över en kommun. Sedan vill jag när det gäller de konkreta frågor som Rosa Östh har ställt om kärnavfallshanteringen säga att det är ett vitt spritt missförstånd att inriktningen skall vara att vi är bundna till en speciell teknik och ett speciellt program. Det missförståndet finns kvar sedan den tid då villkorslagen gällde. En av de nackdelar som lagen förde med sig var ju att den band oss till en viss speciell teknik. Vi har nu i enighet här i riksdagen avskaffat villkorslagen och ersatt den med den nya lagen om kärnteknisk verksamhet, som just på det här området föreskriver att vi skall ha ett allsidigt forskningsoch utvecklingsprogram som granskas av regeringen. Regeringen kommer att granska programmet första gången nästa år. Då skall vi verkligen försäkra oss om att detta program i alla delar är allsidigt och undersöka olika metoder. För att betona allsidigheten har vi redan nu byggt upp en av kraftföretagen oberoende forskningsoch utvecklingsverksamhet hos de ansvariga myndigheterna. Därför är situationen i dag oändligt mycket bättre än vad den var för några år sedan. Det vore bra om vi kunde hjälpas åt att sprida information om detta.
Herr talman! Jag tackar Birgitta Dahl för de här kompletterande upplysningarna. Givetvis accepterar jag förklaringen till varför det är energiministern som har fått till uppgift att besvara min interpellation. Jag tolkar Birgitta Dahls resonemang så, att hon helt delar min uppfattning om vad som är nödvändigt på demokratins område inom politiken, dvs. att förstärka demokratin och inte minst människors uppfattning om demokratin. Men det som jag närmast har efterlyst i min interpellation är vad man vidtar för åtgärder för att kunna översätta en inställning till praktisk handling. Det är givetvis så, som energiministern förutsätter, att vi från centerpartiets sida anser att avfallsfrågan måste lösas. Det är en viktig del i vår energipolitiska målsättning att kärnkraften skall avvecklas, och då måste vi också lösa frågan om hantering av avfallet. Jag vill emellertid understryka vad jag sade tidigare, att det i sammanhanget är viktigt att vi får vetskap om att det pågår forskning om alternativa lagringsmöjligheter och att det inte ensidigt handlar om provborrningar i berggrunden. Även om jag nu har fått höra att så sker, råder det — låt vara på felaktiga grunder — en uppfattning om att denna forskning i stort sett ligger nere. Regeringen och energiministern har en mycket stor uppgift när det gäller att få bort denna uppfattning. I och med detta skulle man ju också kunna skingra en del av den oro som många människor i dag känner. Jag hoppas att jag kan uppfatta energiministerns deklaration när det gäller det kommunala vetot så, att det inte kommer att innebära att en kommun inte skall ha möjlighet att säga nej till lagring av avfall inom kommunens gränser. Jag kanske kan få ett förtydligande på den punkten. Det förhåller sig nämligen så, som jag tidigare sade, att det tillstånd som i dag krävs från markägarens sida egentligen inte betyder någonting. Eftersom KBS bara vänder sig till bolag, till domänverket och liknande, och helt och hållet undviker att kontakta enskilda markägare, blir det alltså fråga om ett ointressant tillståndsgivande. Jag återkommer till detta i nästa inlägg.
Herr talman! Jag konstaterar att Rosa Östh och jag är överens på de flesta punkter, och då har den här interpellationsdebatten gjort stor nytta. Den här frågan tillhör den typ av frågor som inte bör avgöras med smala majoriteter; om den avgörs på det sättet riskerar man att det blir en förändring i samband med skiftande regeringskombinationer. Jag vill också säga att vi verkligen kommer att genomföra den prövning som skall ske nästa år av det samlade forskningsoch utvecklingsarbetet på det här området så att det blir utrymme för att både pröva vad som hittills har skett och föreslå de förändringar som behöver ske i det fortsatta arbetet. I och för sig har vi tidigare starkt kritiserat centerpartiet och de övriga borgerliga partierna för den inriktning de gav arbetet. Det är ju detta som har lett till den ensidiga bindningen till SKB-metoden osv. Men jag tycker att vi skall glömma det förflutna och i stället inrikta oss på att lösa problemen tillsammans. Jag finner det naturligt att vi i regeringen redovisar för riksdagen vad vi kommer fram till vid den granskning som skall ske nästa år av forskningsoch utvecklingsprogrammet. Det är enligt min mening nödvändigt för att skapa bred enighet när det gäller hur vi skall hantera dessa frågor.
Herr talman! När det gäller frågan om hur man skall hantera avfallet kan det inte, som jag sade tidigare, få vara tillräckligt med enbart ett tillstånd av markägaren. Det handlar dock om ett tidsperspektiv på hundratals, ja, tusentals år, och mot den bakgrunden kan man inte nog förankra beslut och åtgärder som rör avfallshanteringen. Det är därför också oerhört viktigt att de människor som bor i det aktuella området och som förväntar sig att deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn skall växa upp där får en reell möjlighet att inte bara bli informerade utan också att påverka besluten. Det är på den punkten jag skulle vilja ha närmare besked av Birgitta Dahl. Jag vet att energiministern har haft överläggningar med aktionsgruppen i Uppsala, och jag har uppfattat det så att hon har bedrivit ett mycket seriöst arbete härvidlag. Jag förväntar mig emellertid att energiministern skall ha dragit några slutsatser av detta, så att det i samband med framtida provborrningar kommer att skapas bättre förutsättningar för de boende i området att påverka situationen.
Herr talman! Rosa Ösths sista inlägg fick mig att förstå att det finns ett grundläggande missförstånd som måste klaras ut. När det gäller slutförvaring krävs en mycket noggrann prövning. Regeringen är den som i sista hand fattar beslut, men först sedan det gjorts en mycket noggrann prövning och genomgång från flera olika säkerhetsmyndigheters sida. I sådana fall kan det inte komma på tal att handläggningen skall ske så enkelt att det är tillräckligt med enbart ett tillstånd av markägaren. Att markägarens tillstånd har kommit in i resonemanget har att göra med att det för närvarande är vad som krävs när det gäller provborrningar. Det är korrekt att det då enbart krävs tillstånd av markägaren. Men detta får icke blandas ihop med hur det går till när man slutgiltigt skall ta ställning till frågan om avfallshanteringen. Jag vill till slut säga att jag för närvarande funderar en hel del på det som har kommit fram vid de diskussioner jag fört med olika parter och också på hur vi skall kunna förbättra arbetet med provborrningarna och med forskningsoch utvecklingsprogrammet. Sedan vi har prövat de här frågorna närmare skall jag be att få återkomma i olika former till hur det utvecklingsarbetet skall bedrivas.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag är beredd att ställa särskilda medel till förfogande för tidigareläggning av vägobjekt i Värmlands län. Vägbyggandet i landet sker enligt tioåriga planer som revideras vart femte år. Planeringen är starkt decentraliserad och innefattar även det vägbyggande med sysselsättningseller arbetsmarknadsmedel som kan bli aktuellt. Vid bedömningen av de sysselsättningspolitiska insatser som kan behövas tar regeringen hänsyn till arbetsmarknadssituationen i resp. län. Regeringen fördelar sedan tillgängliga medel på lämpliga objekt, bl.a. på de vägar som är högst prioriterade i länens vägplaner. Bedömningen av sysselsättningsläget och av om detta kräver extraordinära insatser är en uppgift främst för arbetsmarknadsmyndigheterna. Primärt är det inte min uppgift. Såvitt jag vet är det för närvarande inte aktuellt med statliga tidigareläggningar av sysselsättningsskäl.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. I svaret har kommunikationsministern redogjort för handläggningsgången när det gäller ärenden om extra pengar för arbetslöshetens bekämpande. Det är sådant som jag visste förut efter 28 år i riksdagen. Kommunikationsministern kommer till den slutsatsen att det inte är ”hans bord”, och han anser inte att det av sysselsättningsskäl är aktuellt med några satsningar på tidigareläggning av vägprojekt. Det anser jag är att ta alltför lätt på en aktuell situation. Regeringen har ju ett gemensamt ansvar i detta avseende. Avinterpellationen framgår att vi i Värmland är i stort behov av pengar för vägbyggen. Vägarna är nerslitna, och det är nödvändigt att de upprustas för att kunna betjäna såväl befintligt som önskvärt näringsliv. Vi har en stor arbetslöshet i vårt län. Av Sveriges län har Värmland den näst största arbetslösheten — det är bara i Norrbotten som den är större. Skogen är en nationaltillgång. Den ger sysselsättning och stora exportinkomster. Råvaror ur skogen skulle kunna ge nya förädlingsindustrier. Skall vi kunna förbättra sysselsättningen på sikt, måste vi utveckla och förnya vårt näringsliv, och för detta fordras bättre kommunikationer. Nedläggning av järnvägar har skett, och ytterligare nedläggningar befaras bli aktuella. För stora delar av länet motsvarar vägarna inte den standard som näringslivets utveckling kräver. Detta är bekymmersamt, herr kommunikationsminister. Vi har fram till 1983 fått extra pengar till Värmland med anledning av vår situation. Under femårsperioden 1979 och framåt fick vi i genomsnitt 50 milj.kr. per år som tillägg till det ordinarie vägbyggandet. Detta har varit värdefullt, men mycket återstår att göra. Under år 1984 uppgick de av regeringen separat beslutade medlen för vägbyggande i sysselsättningsfrämjande syfte i Värmlands län till endast 5 milj.kr. För år 1985 har inte något sådant beslut hittills tagits av regeringen. Till detta kommer att Värmlands län — enligt fastställda flerårsplaner för vägbyggandet — under de närmaste åren har en väsentligt mindre andel av det ordinarie vägbyggnadsanslaget än vad länet har haft under de senaste åren. Det gör att man för vägbyggandet i länet under nästa år, dvs. år 1986, beräknar att få disponera endast 45 milj.kr., vilket är bara en tredjedel av det belopp som anvisades för år 1983. Därmed kommer det reala byggandet att minska till mindre än en tredjedel med tanke på den förändring i prisnivån som skett mellan dessa två angivna år. Entreprenörer och anställda blir utan arbete. Sysselsättningen minskar och prognoserna är illavarslande. Bostadsbyggandet är det lägsta på länge. Stora friställningar kommer med största sannolikhet att ytterligare försämra situationen i vårt län under nästa år. Sysselsättningsläget måste förbättras i Värmland. Vi har en kraftig befolkningsminskning och utflyttning av människor från Värmland, och ytterligare utflyttning befaras. Detta kan inte få fortsätta. Vi måste göra något för våra grundförutsättningar, och då är kommunikationerna en av de viktigaste hörnstenarna. I valrörelsen 1985, i år alltså, lovade flera regeringsrepresentanter att vi skulle få en förbättring. Då får man inte vara så passiv som jag tycker att kommunikationsministern är i interpellationssvaret. Till interpellationen har jag fogat en bilaga över vägprojekt som kan påbörjas under budgetåret 1985/86.

Det finns ytterligare behov. Vägförvaltningen i Värmland ligger väl framme. I fråga om planeringen är det inga svårigheter. Vi har ett stort behov av upprustning av vägarna. Men vi har också entreprenörer och friställd arbetskraft som behöver få arbetsuppgifter. Att inte utnyttja den här situationen innebär en nationalförlust. Har kommunikationsministern någon annan uppfattning än den som jag nu har framfört i den här frågan? Om inte, bör vi inte då, herr kommunikationsminister, gemensamt försöka få fram pengar? Det är, såvitt jag förstår, en uppgift för en kommunikationsminister.

Herr talman! Bertil Jonasson och jag har nog i och för sig inga delade meningar om behovet av vägar och ett väl utbyggt vägnät i allmänhet, och inte heller om behovet av vägar i Värmlands län. Men nu gällde interpellationen om det var möjligt att ställa särskilda medel till förfogande under det närmaste året för vägbyggande i Värmlands län. Bertil Jonasson sade själv att han var väl medveten om att det är sysselsättningsläget som avgör huruvida särskilda medel skall ställas till förfogande. Även om sysselsättningsläget har varit besvärligt i Värmland under senare år, och det gäller även en del andra län, har det i Värmland, liksom i landet i dess helhet, inträffat en förbättring under det senaste året. Enligt vad jag har kunnat inhämta var det i oktober i år uppemot 1 000 färre arbetslösa i Värmland jämfört med i oktober 1984. Det är ju det som är utslagsgivande för om det skall bli några pengar i sådana här fall och om pengarna i så fall skall anslås för Värmland — som Bertil Jonasson vill. Att några sådana här insatser inte planeras är inte ett uttryck för passivitet från min sida utan det beror på den faktiska förbättring i sysselsättningsläget som har inträffat. I övrigt är jag naturligtvis medveten om att länsstyrelsen i Värmland redan har ett antal projekt i beredskap, därest sysselsättningsläget skulle försämras så, att det är motiverat att avsätta särskilda medel. Vi är således inte oense på den punkten. Ett antal projekt finns alltså. De är i och för sig väl motiverade, och de kan komma i fråga när sysselsättningsläget så kräver. Till sist vill jag också påpeka för Bertil Jonasson att det inte är bara vägbyggandet som påverkar sysselsättningen i de olika länen, utan det förekommer också, bl.a. på kommunikationsdepartementets område, andra typer av investeringar som har stor betydelse ur sysselsättningssynpunkt. Jag tänker då på de investeringar som görs i Värmlands län inom teleområdet och inom postens ansvarsområde och som påverkar sysselsättningsutvecklingen i positiv riktning.

Herr talman! Det är bra att kommunikationsministern delar den uppfattning som jag här har framfört. Det är ju ändå så, att sysselsättningen och befolkningsminskningen — således även utflyttningen — är allvarliga frågor som vi i tid måste ge akt på. Vi skall också ha klart för oss hur prognoserna nu ser ut. Kommunikationsministern säger att de arbetslösa är 1 000 färre i år än de var för ett år sedan, och det är riktigt. Men arbetslösheten är fortfarande väldigt hög. Även om man i detta sammanhang vill baka in andra typer av sysselsättning, hör nog olika åtgärder beträffande vägbyggandet till de absolut förnämsta och mest effektiva insatserna. Det gäller både i nuet och för framtiden. Vidare skall vi ta i beaktande — jag hoppas att också kommunikationsministern gör det — att konjunkturen håller på att dala. Under nästa år, redan kommande vinter, blir arbetslösheten säkert högre. Antalet byggen som pågår på olika områden kommer att minska. Det är därför som jag nu arbetar för att förbereda vad som komma skall. Jag var med i länsstyrelsen när denna framställning gjordes, och jag är på det klara med vad den innehåller. Det satsas mycket pengar på arbetslösheten, vilket är dyrbart. Det är mycket billigare att göra någonting produktivt, och knappast något är mera produktivt än vägbyggande — det är förberedelser för att utflyttningen inte skall bli för omfattande och för att näringslivet skall kunna byggas ut. Det är detta som jag har velat framhålla med min interpellation. Jag tycker att kommunikationsministerns attityd var betydligt mera positiv i det sista inlägget äni det första, och därför hoppas och utgår jag ifrån att pengar ställs till förfogande när läget är allvarligt eller verkar bli mera allvarligt. Då måste vi sätta in stöten för att förhindra en besvärlig situation.

Herr talman! Hans Rosengren har i en interpellation tagit upp frågor som gäller omyndigförklaringar. Han har frågat mig om jag är beredd att vidta snara åtgärder för att rätta till vissa missförhållanden som han har beskrivit och tillmötesgå kraven att omyndigförklaringarna undanröjs och ersätts med ett utvidgat godmansinstitut. Svaret är ja. Förmynderskapslagstiftningen reformerades år 1974. Sedan dess har antalet omyndigförklaringar sjunkit kraftigt. Tiden närmast före reformen omyndigförklarades årligen över 1 000 personer. Nu är det färre än 50. Detta är en mycket glädjande utveckling. Men jag menar att vi inte bör nöja oss med detta. Jag anser att tiden nu är mogen att undersöka om inte omyndigförklaringarna kan avskaffas helt. Lagstiftningen på området har sina rötter i en förgången tid med ett helt annat synsätt på den enskilda människan och hennes förmåga. Vad som bör prägla dagens lagstiftning är respekten för varje enskild människa och tilltron till hennes möjligheter. I dagens samhälle har vi också helt andra möjligheter än tidigare att ge hjälp och stöd utan att behöva tillgripa något så ingripande som en omyndigförklaring. Jag tror alltså att det finns goda förutsättningar att avskaffa bestämmelserna om omyndigförklaring. Jag avser att inom kort föreslå regeringen att ge den sittande förmynderskapsutredningen tilläggsdirektiv att med förtur överväga denna fråga. Ett särskilt problem som berörs i interpellationen är omprövningen av gamla omyndigförklaringar, dvs. sådana som beslutades före 1974 års reform. Bland de bestämmelser som då beslutades finns det föreskrifter som ålägger överförmyndarna att årligen undersöka om det finns skäl att ansöka om omprövning av gamla omyndigförklaringar. Jag vill understryka vikten av att så sker. Om man kommer fram till att institutet omyndigförklaring inte behövs i fortsättningen, är det vidare naturligt att dessa gamla omyndigförklaringar får upphöra att gälla. I så fall försvinner det problem med omprövningen av dessa omyndigförklaringar som nämns i interpellationen.

Herr talman! Jag vill först tacka för svaret. Genom det svar som justitieministern nu avgett kan tusentals omyndigförklarade människor se fram mot ett värdigt liv. Att i dagens samhälle ha omyndigförklarade människor är ovärdigt. Man måste se omyndigförklaringen som en kvarleva av det gamla klassamhället. Engagemanget från överförmyndaren i Torsby kommun i norra Värmland visar att vi måste ta oss an dessa människors rätt till inträde i samhällsgemenskapen. Gunnar Wiktorsson har nämligen genom stort engagemang fått 54 människor myndigförklarade. Det finns bland dem exempel där en människa varit omyndigförklarad i 45 år, varav 20 år på institution. Man kan över huvud taget konstatera att omyndigförklaringarna, i många fall, är ett lidande för människor som tillhör de absolut svagaste i vårt samhälle. Detta kräver att vi snarast undanröjer alla möjligheter att beröva människor deras mänskliga rättigheter genom omyndigförklaring. Nutidens välfärdssamhälle och sociala skyddsnät kan tillsammans med ett utvecklat godmansförfarande vara ett fullgott alternativ. Jag ser detta som en mycket viktig frihetsoch demokratifråga. Justitieministerns svar på min interpellation ger 17 000 omyndigförklarade människor ett nytt hopp om en ny och värdigare framtid. Svaret måste också vara en signal till överförmyndarna ute i landets kommuner att snarast se över situationen med omyndigförklarade människor. Mycket kan säkert göras innan en ny lag kan träda i kraft. Till sist: Än en gång ett tack för ett mycket positivt svar. Min förhoppning är att en lagändring kan ske utan onödiga dröjsmål.